Herr talman! Annika Åhnberg sade att det tar lång tid att ändra jordbrukspolitiken och åstadkomma matprissänkningar, och det kan jag hålla med om. Det har dock inte saknats försök. 1985 gjorde den socialdemokratiska regeringen ett försöka att bryta in, men såsom är väl bekant hoppade i slutomgången ett antal borgerliga företrädare i jordbruksutskottet av, och det blev inte den inriktning av en livsmedelsreform 1985 som ursprungligen hade avsetts. Det är riktigt att det är svårt att bryta igenom ett system som är så etablerat som en hårt reglerad jordbrukspolitik. Nu har vi dock lyckats, och jag tror att både Annika Åhnberg och jag får vara glada för att riksdagen med så stor majoritet har tagit det första viktiga steget när det gäller våra interna regleringar. Nu gäller det stegen därefter, gränsskyddet och konkurrensen i sektorerna efter primärproduktionen, alltså livsmedelsindustrin och handeln. Annika Åhnberg hade i sitt inlägg många synpunkter som jag tycker var intressanta och konstruktiva, men jag blev litet förvånad när jag läste interpellationen, som uppenbarligen återspeglar det s.k. kvinnouppropet om matpriserna som har presenterats den här veckan. Det är ungefär samma krav. Litet tråkigt tycker jag att det är att uppropet inte tar upp och Annika Åhnberg i sin interpellation inte tar upp de avgörande frågorna när det gäller att få ner matpriserna, nämligen gränsskyddet, koncentrationen i livsmedelsindustrin och koncentrationen i handeln, alltså det som vi kallar för steg två och steg tre i vår reform. Detta är ju grundbultar som man måste ordentligt angripa, och då krävs det opinionsbildning. Det krävs att många ställer upp, och det är ingen lätt resa det heller. Det är i och för sig intressanta frågor som tas upp i Annika Åhnbergs interpellation, men det är inte de som är avgörande för matpriserna. Jag delar i hög grad Annika Åhnbergs uppfattning i fråga om förpackningar, konsumentinflytande, kvalitet och mycket annat i interpellationen. Men, som sagt, de avgörande frågorna om gränsskyddet och den bristande konkurrensen i livsmedelsindustrin och handeln har man inte vågat ta upp i uppropet, som jag förstår att Annika Åhnberg deltar i och som interpellationen återspeglar. Det tycker jag är litet synd, men jag förstår att det kan vara en kompromiss mellan centerintressen och andra intressen som har lett till detta. Den fråga där Annika Åhnberg och även andra talare har en annan syn än jag gäller momsen. Annika Åhnberg sade att det skulle vara en nyhet för konsumenterna, men det är det förvisso inte, att matmomsen inte har de fördelningspolitiska effekter som ofta hävdas i debatten. Det är ingen nyhet, utan det är vad utredningar under hela åttiotalet som jag har refererat till har kommit fram till. Direkt märkligt är det när inte Annika Åhnberg men väl andra talare framställer det som om det skulle finnas en speciell matskatt i Sverige som ökar våra matpriser. Vi har en generell moms på de flesta varor, på mat lika väl som på annat, och det är bra att vi har en generell moms. När Annika Åhnberg hänvisar till EG, vill jag säga att EG inte anser det vara något lyckligt tillstånd man har där, tvärtom. I EG har man startat med väldigt många olika satser på punktskatter och försökt att harmonisera dessa. Att EG inte har en enhetlig momssats för allting är uttryck för ett misslyckande inom EG, inte att man tycker att det är bra att ha en differentierad moms, för det är bra att ha en enhetlig moms. Bevisbördan ligger mycket tung på den som bara talar om att ta bort momsen på mat. Matmomsen inbringar ungefär 20 miljarder kronor, lika mycket som vi betalar från statens sida för hela det ekonomiska stödet till barnfamiljerna -- barnbidrag, familjeförsäkring, barnpensioner, allt som räknas in i detta. Då måste man upp till bevis. Det får inte vara så enkelt att man här i debatten talar om att vi skall ha bort moms på maten när vi på det sättet finansierar så väsentliga ändamål. Det går självfallet att jämföra med andra saker i statsbudgeten, men det handlar alltså om belopp motsvarande hela stödet till barnfamiljerna. Det är sannerligen på sin plats att ställa en motfråga: Vad är det ni i så fall skall ta ut de 20 miljarderna på i stället? Att sänka momsen på basmaten ger heller inte särskilt stora fördelningspolitiska effekter. De utredningar jag här åberopat visar att fördelningen mellan basmatkonsumtionen och annan konsumtion inte skiljer sig mellan olika hushållstyper. Därför skulle en sänkning av momsen på basmaten inte vara någon speciell satsning på låginkomsttagarna, såsom det påstås i debatten. Annika Åhnberg och även andra deltagare i debatten har tagit upp frågan om GATT-rundan. Jag har i mycket samma syn som Annika Åhnberg på EGs uppträdande i detta sammanhang. Det är inte så, som Annika Åhnberg sade, att vi inte skulle låtsas om att EG har en protektionistisk inriktning av sin politik just nu under GATT-förhandlingarna. Jag har tvärtom kritiserat detta både i den svenska debatten och hos företrädare för EG. Det är intressant att studera skälen till att man i EG nu under fyra veckor varit handlingsoförmögen. Man har gjort precis tvärtemot vad vi har gjort i den svenska riksdagen. Vi beslöt oss först för en stor livsmedelspolitisk reform. Vi diskuterade i det sammanhanget hur vi skulle kunna kompensera jordbrukarna för de internationella prissänkningar som kommer. I EG har man först nu börjat diskutera frågan om interna kompensationen till bönderna. Det är bl.a. detta som lett till handlingsförlamningen inom EG.
Herr talman! Låt mig först säga när det gäller det här kvinnouppropet eller kvinnoupproret -- vad man nu skall kalla det -- att jag personligen tycker illa om att politiska partier försöker göra detta till sitt och säger att deras representanter står bakom denna rörelse. Det handlar här om rörelse som sträcker sig långt utanför denna församling och som drivs av människor som huvudsakligen inte tillhör det politiska etablissemanget. Uppgiften för oss i den här församlingen är att understödja och lyfta fram de krav som den här nya rörelsen ställer, inte att för egen del lägga beslag på den. I så fall tror jag att vi skulle göra den en otjänst. Anledningen till att jag i min interpellation inte tar upp frågan om gränsskyddet är att riksdagen faktiskt har beslutat att, något som regeringen sedan bekräftat, vi skall sänka gränsskyddet i den takt som andra länder gör det. Jag står fast i den uppfattningen. De andra frågor som jag tar upp i interpellationen har vi däremot inte fattat något beslut om. Det är den enkla anledningen till att frågan om gränsskyddet inte finns med i interpellationen. Såvitt jag kan förstå innehåller inte regeringens senaste utspel heller någonting som går utöver det tidigare fattade riksdagsbeslutet om en sänkning av gränsskyddet i den takt som man når framgångar inom ramen för GATT förhandlingarna. Om regeringen avser något annat med sitt senaste utspel, tror jag att alla parter skulle vara mycket intresserade av att få ett klart och tydligt besked på den punkten. När det gäller EGs momsproblem kan jag hålla med om att det naturligtvis inte är lyckat för EG att ha en alltför stor spridning. Man försöker åtminstone att få en moms på två nivåer, där maten har den lägre momsen. Det kunde väl åtminstone vara en rimlig ambition. Visst förstår jag att man inte kan ta bort den stora inkomstkälla för staten som matmomsen utgör, men man kan reducera den och i stället söka andra skattekällor. Det är i sammanhanget ganska uppenbart att regeringen värnar mer om sin skattereform, som inte alltid är en reform utan ibland en deform, och sitt samarbete med folkpartiet i den frågan än vad man värnar om konsumentintresset. Låt mig till sist ta upp en sak som jag inte hann med i mitt inledande anförande. Jordbruksministern säger att det är viktigt att konsumenterna för sitt val har en ordentlig märkning av varorna att tillgå. Jag anser att den allra viktigaste märkningen är prismärkningen. Det skulle vara mycket värdefullt om regeringen också ville värna om konsumenternas intresse av att på varan klart och tydligt kunna se vad den har för pris.

Herr talman! I en utomparlamentarisk rörelse deltar man som individ, Annika Åhnberg. Men det har hänt förr att partier ställt sig bakom sådana rörelser. Det allra tydligaste exemplet på det ger kärnkraftmotståndet. Jag tycker inte att det är något fel att ett parti visar sin sympati för en utomparlamentarisk rörelse. Vi har olika åsikter om momsens fördelningspolitiska effekter. Självfallet är detta en fördelningspolitisk fråga. Om basmaten är momsbefriad får nämligen både hög och låginkomsttagare möjlighet att välja. Man kan då välja den billigare basmaten om man vill det och därmed klara sig bättre ekonomiskt. Vi har ännu inte sett resultatet av alla prishöjningar på alla områden, och vi vet inte omfattningen av de problem som låginkomsttagarna kommer att få och i vilken utsträckning stat, kommun och landsting måste gå in och stödja dem som inte längre klarar sin ekonomi. Den helhetssynen kommer vi att sakna ännu en tid. Vi talar om att sänka matpriserna. Momsen är ju en stor del av matpriserna, och momsen på basvaror kan sänkas. Även inom förädlingsindustrin kan man försöka åstadkomma prissänkningar. Om man minskar gränsskyddet och tar in mer mat från EG-marknaden kommer ju transporterna att öka. Vi kommer då i konflikt med miljöpolitiken. Det blir en enorm ökning av transporterna när maten skall fraktas hit och dit genom Europa i ännu större omfattning än i dag. Om maten produceras och förädlas så nära konsumenten som möjligt, sänker det i längden priserna. Böndernas del av våra matkostnader är mycket liten. Det är en mycket liten del av det vi betalar för maten som går till producenterna. Här kan man åstadkomma bara en obetydlig minskning av matkostnaderna. Det måste vi inse och ta till oss och inte i första hand se på råvarupriserna.
Herr talman! Kvinnoupproret ser jag som ett sätt för konsumenterna att få inflytande och kunna påverka utvecklingen. Det är naturligtvis bra. Jordbruksministern gick tillbaka till år 1985. Den gången gjorde socialdemokraterna och vänsterpartiet upp om livsmedelspolitiken med de resultat det fick, och dessa var ju inte så bra. Den gången lovade regeringen att man skulle se över det följande ledet, dvs. handeln. Redan då stod det klart att kostnadsutvecklingen där varit snabbare än i de tidigare leden. Handeln hade tagit hand om en ökad andel av det totala priset på maten. Nu säger jordbruksministern att konkurrensutredningen skall komma. Jag delar då Annika Åhnbergs uppfattning att det skulle vara förödande om man även den här gången glömde bort handeln, eftersom det är där man skulle behöva göra någonting. De tidigare ledens andel av det totala matpriset har blivit mindre och mindre. Det har naturligtvis varit ett bekymmer för jordbruksnäringen. Så till diskussionen om momsen och fördelningspolitiken. Som jag sade tidigare är det helt klart att om jag använder större delen av de pengar jag disponerar för att köpa mat, har momsen på maten en mycket större betydelse för mig än om jag lägger en mindre del av pengarna på mat. Det borde även den socialdemokratiska regeringen begripa. Att hela tiden hänvisa till de utredningar som gjorts är litet felaktigt, eftersom dessa har utgått från att det fanns livsmedelssubventioner och ansett att sådana är bättre ur fördelningspolitisk synpunkt. Efter årsskiftet kommer det inte att finnas några livsmedelssubventioner, och då har vi en helt ny situation. Då är en ändring av momsen vad vi har kvar att arbeta med, och det är rätt bra fördelningspolitiskt instrument. Jordbruksministern säger att det är bra att vi har samma moms på alla varor. Varför är det bra? Ge mig ett svar på den frågan! Jordbruksministern säger vidare att matmomsen ger lika mycket pengar som hela barnomsorgen kostar. Vem har sagt att vi skall minska på barnomsorgen därför att vi sänker matmomsen? Centerns förslag innebär en minskning av momsinkomsten på 6 à 7 miljarder, och detta har vi finansierat i vårt budgetalternativ utan att det drabbar barnomsorgen. Märkningen är viktig. Som jordbruksministern säger har riksdagen fattat ett beslut om att det skall förekomma märkning på vissa produkter. Vi anser att detta beslut inte går tillräckligt långt utan att märkning får omfatta alla produkter. Kan man inte märka direkt på varan, får man i affärerna ge informationen på annat sätt till konsumenterna.
Herr talman! Som jag sade tidigare är jag väldigt glad över det här kvinnouppropet eller kvinnoupproret. Det är jag dels som man, dels som miljöpartist. Jag tycker att det finns all anledning att vi män engagerar oss i frågor som har med maten att göra. Vi är hälften av landets befolkning som konsumerar mat. Det är därför viktigt att vi hjälps åt att komma till rätta med dessa frågor. Det är också glädjande att vi här i riksdagen är överens om att vi egentligen saknar en livsmedelspolitik. Däremot har vi en jordbrukspolitik. Det är nu dags att vi får en samlad livsmedelspolitik som griper över hela området, såväl produktion som distribution. På det sättet kan vi tillsammans verka för att matkostnaderna hålls nere. Naturligtvis spelar här momsen på maten en mycket stor roll. Jag kallar det gärna för matskatt, även om det formellt inte är korrekt. Det är faktiskt en utomordentligt hög skatt på maten; 25 % på priset är utan tvivel ett världsrekord. Kunde man minska den momsen, skulle det ha en utomordentligt stor betydelse för människornas vardag. Som Lennart Brunander säger skulle det även ha fördelningspolitiska effekter. Vi har i våra budgetförslag visat hur man kan finansiera en sänkning av momsen. Det är alldeles avgjort så att vi inte tar pengar från barnomsorgen. Det finns så mycket annat som man kan laborera med i statens budget för att kompensera ett sådant inkomstbortfall. Jordbruksministern svarade inte hur man skulle kunna motverka koncentrationen. Den goda Bert Karlsson är en stridbar man. Han satte i gång ett ståhej med sitt lågprisvaruhus utanför Skara och Skövde och menade att han här med gjorde stora insatser. Hans största insats i det sammanhanget är att han ännu en gång lyft fram denna problematik. Felet i hans agerande är att han vill lägga stora varuhus långt utanför tätorterna, så att man måste resa fram och tillbaka med bil och förpesta naturen. Vi måste sträva efter att få en konkurrens på lika villkor genom att ha lågprisvaruhus inne i tätorterna där människorna bor, så att vi slipper detta miljöförödande bilåkande. Jag tycker alltså att det är viktigt att vi får en omläggning av skattesystemet. Vi bör sänka arbetsgivaravgifterna och ersätta detta med skatt på energin, så att vi får en helt annan relation mellan energi och arbete i vår beskattning. På det sättet gynnar vi decentralisering och inte den enorma koncentrationsprocess som vi haft under så många år. Av någon anledning älskar socialdemokrater, moderater och andra storskalighet. Jag tycker att det finns all anledning för oss att i fortsättningen motverka denna och i stället gå in för decentralisering. Vidare där en sänkning av matmomsen ett viktigt led i strävandena att minska matkostnaderna. Vi bör också försöka få ett extensivt miljövänligt jordbruk, som också bidrar till att skydda kvaliteterna i vårt landskap.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Annika Åhnberg säger om bristerna i prismärkningen. Vi ser vilka resurser som handeln lägger ned på reklam och information utåt. Det görs mycket stora pedagogiska insatser för att vi skall gå in i butiken och handla. När man så kommer in i affären och söker efter prisinformation, är det eländigt att finna att inte samma pedagogik och samma resurser används för att på ett enkelt sätt upplysa konsumenterna om priserna. Jag har samma syn på denna fråga som Annika Åhnberg. Detta är också en av de frågor som konkurrensutredningen skall lägga fram förslag om. Jag hoppas att dessa förslag kommer att gå i den riktning som Annika Åhnberg och jag önskar. Som konsumenter har vi här samma uppfattning. När det gäller momsen tycker jag att det finns skäl att påpeka att vi har en gemensam momssats för alla varor. Vi har ingen speciell matskatt. Det är naturligtvis väldigt bekvämt för dem som inte så gärna vill diskutera varför det blir extra stora prishöjningar på maten och annat. Visst har vi i Sverige en hög moms, eftersom vi har höga ambitioner i vårt samhälle att finansiera social välfärd och annat. Men momsen förklarar inte varför matpriserna under 80-talet höjts mer än priserna på andra varor. Momsen har ju hela tiden legat still. Det finns i det avseendet skäl i att pröva helt andra förklaringsfaktorer. Lennart Brunander var inne på detta, och jag skall återkomma till det. Låt mig först säga att livsmedelssubventionernas borttagande självfallet har haft betydelse för matprishöjningarna, men att de ingalunda förklarar varför matpriserna ökar mera i Sverige än i vår omvärld. Det är mycket väl genomgånget av de utredningar som har studerat dessa frågor. Fortfarande finns det en helt oförklarad del av våra matprishöjningar, en del som har sin grund i regleringssystemet och i koncentrationen inom livsmedelsindustrin och handeln. Det är inte så enkelt som Brunander vill göra det när han menar att bonden får så litet. Det är alldeles riktigt att avräkningspriset till bonden inte är särskilt högt, men bonden står ju också för en överskottsproduktion som driver upp priserna. Bondekooperationen äger nästan 99 % av mejerierna och kanske 70--80 % av slakterierna, och den har ett betydande ansvar för den starka koncentrationen, som likaledes driver upp priserna i industriledet. Något som Brunander inte bidrog till men som ofta förekommer är en glättad bild av den limpa av vars pris så litet går till bonden. Det är inte så konstigt, eftersom det i framställningen av limpan ligger ungefär 18 sekunders arbete för bonden. Limpan är ju mest en bageriprodukt. Räknar man om bondens andel till sådana kostnader som brukar åberopas i förhandlingssammanhang, visar det sig att den ändå motsvarar en timersättning på ungefär 300 kr. Det är alltså inte heller i det avseendet någon särskilt dålig ersättning som bonden får. Flera talare tog upp frågan om internationaliseringen. Konkurrens på lika villkor nämndes av Carl Frick, som för övrigt tog upp många frågor som i och för sig är intressanta att diskutera men rimligen inte hör till just denna interpellationsdebatt. Jag skall i varje fall försöka svara på det som berör interpellationen. Vad andra länder säger till oss är att konkurrens på lika villkor innebär att Sverige kraftigt måste sänka sitt gränsskydd. Grundläggande är ju att vi har ett betydligt högre gränsskydd än andra länder, och det lär väga mera i villkoren än olika produktionsbetingelser. I det avseendet är det också så, Carl Frick, att vi har samma krav ur hälsoskyddssynpunkt på importerad mat som på svenskproducerad mat. Det är onödigt att Carl Frick gång på gång upprepar felaktigheter här i kammaren på den punkten. Vi ställer samma hälsokrav på importerad mat som på svensk mat. Detta har debatterats många gånger här i riksdagen, men hör inte hemma under denna interpellation. Jag tar gärna upp den diskussionen i något annat sammanhang. När det gäller vårt bud i GATT och vad vi kan förvänta oss i GATT-förhandlingen är det, precis som Annika Åhnberg säger, så att riksdagen har diskuterat dessa frågor i våras. Vi preciserar nu ett bud till GATT, och Annika Åhnberg och jag är överens om att det definitivt är ett bud som går längre än vad EG vill göra. Vi erbjuder en sänkning om 30--50 % av det totala svenska jordbruksstödet. En 30-procentig sänkning innebär en 10--15 som Brunander var inne på -- även våra i våras beslutade åtgärder innebär en sänkning av det totala jordbruksstödet. En sådan 10--15-procentig sänkning av gränsskyddet får effekt på matpriserna. Ju närmare man sedan kommer 50 %, desto mer får man naturligtvis räkna upp gränsskyddssänkningen. Jag hoppas att vårt bud skall främja förhandlingarna, även om Sverige är ett litet land. Det är ett konstruktivt bud, där vi säger att om andra länder lägger tillräckligt på bordet i förhandlingarna, är vi beredda att gå längre än till en sänkning med 30 %, som annars blivit en sorts magisk gräns i en del andra europeiska sammanhang. Jag menar att vi alla har intresse av att GATT förhandlingen lyckas, av att vi får sänkta matpriser och av att svenska bönder får möjlighet att exportera svensk mat på rimligare villkor. Skulle GATT-förhandlingar misslyckas, återkommer vi till riksdagen för att redovisa det läge som då har uppstått.
Herr talman! Ett av de stora problemen i svensk politik är ju att vi har en hög inflation. Samtidigt som vi har en väsentligt högre moms på maten än vad man har i andra länder med likartade grundkostnadsstegringar, påskyndas inflationen faktiskt av en hög moms. Vår mycket höga matmoms är utan tvivel en extra inflationsmotor. Det vore säkerligen av värde också för den ekonomiska politiken att vi minskade momsen på maten för att därmed styra bort en del av den stegrade produktionen. Vi är också för att gränsskyddet skall sänkas, under förutsättning att man gör det på likvärdigt sätt på annat håll. Men då kommer vi in på kravet på konkurrens på lika villkor. Visst har odlingsmetoderna mycket att göra med de priser som man kan ta ut på varorna. Har man, som vi, kvalificerade odlingsmetoder, som innebär att man stör de ekologiska systemen mindre och att man inte förgiftar maten med olika sorters substanser, har man självfallet en dyrare produktionsmetod. Tycker vi att vi skall ha sådana i Sverige, därför att vi vill skydda människor och natur, vore det orimligt av oss att inte ställa samma krav på de importerade varorna. Om man tar emot dessa till väsentligt lägre kostnader, slår man ut det svenska jordbruket, och det kan väl ingen vara nöjd med. Det är alltså mycket viktigt att man sätter upp regler för hur varorna skall vara framställda. Det har också direkt bäring på framtidens matkostnader och dessutom på kvaliteten. Viktiga faktorer när det gäller maten är inte bara priset utan också kvaliteten och det sätt på vilket maten har tagits fram. Det fordras sammanfattningsvis en samlad livsmedelspolitik. Jag tycker att det finns grunder för en sådan här i riksdagen. Mina meddebattörer har en likartad inställning till behovet av en samlad livsmedelspolitik som berör alla de områden som jag har nämnt och som också har inverkan på de samlade matkostnaderna. Det är när det gäller matkostnaderna också viktigt att säga att den som köper dåliga produkter gör en utomordentligt dålig affär. Import av dåliga och smaklösa men billiga tomater hitfraktade med flyg från ett lågprisområde som Kanarieöarna, i stället för köp av något dyrare tomater från Sverige, är en mycket dålig affär. Matkostnaderna har också samband med kvalitet och näringsvärde. Vi måste samla oss till en livsmedelspolitik som beaktar alla dessa faktorer, inkl. matkostnaderna.

Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning att det i varje fall till stor del är vårt jordbruksprisregleringssystem som är boven i dramat om de höga matpriserna. Men det bör också påpekas att detta system inte heller i särskilt hög grad gynnar den enskilde bonden. Vi har faktiskt den absurda situationen att matpriserna är höga för konsumenterna samtidigt som flertalet bönders inkomster är mycket låga. Också systemets grundkonstruktion spelar in. Vi har valt en s.k. högprislinje, genom vilken vi har finansierat en hel del inte bara jordbrukspolitik utan också regionalpolitik och andra åtgärder via matpriserna. Inom t.ex. EG har man valt att finansiera dem via statsbudgeten. Två tredjedelar av EGs gemensamma budget går till jordbrukspolitiken. Detta avspeglar sig också i de skilda prisnivåerna på livsmedel. Jag tycker vidare att det är litet grand lustigt i år, när riksdagen äntligen efter en ganska mödosam process har samlat sig till ett beslut att ta bort gränsskyddet, fylls plötsligt massmedia med debattinlägg från en kör av arga människor, som säger att en förändring måste komma till stånd. Det hade varit till betydligt större hjälp om alla dessa angrepp och diskussionsinlägg kommit några år tidigare, när de hade kunnat bidra till att driva på processen. Nu kastar man sig upp på kärran efteråt, när den besvärliga delen av åkturen redan är avklarad. Jag tycker inte att jag har fått någon klarhet i om den aviserade propositionen om konkurrensen verkligen kommer att beröra hela kedjan, inte bara primärproduktionen. Jordbruksministern delar min uppfattning om prismärkningen. Kommer det att återspeglas i den proposition som han har aviserat? Inte heller har vi fått klarhet i vad regeringen tänker göra om GATT-förhandlingarna misslyckas. I svaret på interpellationen sades att det är något som vi får se så småningom. Det skulle vara mycket spännande att få ta del av de diskussionerna innan läget blir akut. Vi har vidare inte heller riktigt fått klarlagt om det senaste utspelet från regeringens sida om gränsskyddet innebar något nytt i förhållande till vad vi tidigare visste. Jag tolkar dock jordbruksministerns senaste besked så, att så egentligen inte är fallet, utan att det bara är ett understrykande av den redan tidigare kända svenska positionen. Slutligen vill jag säga att jag fortfarande hoppas att regeringen skall komma med ett samlat förslag, där livsmedelspolitiken i alla dess aspekter tas upp i det konsumentpolitiska perspektivet. Jag tror att ett sådant samlat förslag skulle välkomnas mycket varmt av många människor i vårt land.
Herr talman! Jag håller helt med Annika Åhnberg om att det gamla systemet inte gynnar den enskilde bonden. Detta har naturligtvis också varit orsak till den irritation över och misstro mot den gamla politiken som många bönder har känt. Låt mig på den punkten, eftersom jag har smått om tid, bara instämma i Annika Åhnbergs synsätt. Det har också varit ett av motiven till den livsmedelspolitiska reform som vi tillsammans har kunnat bli överens om i riksdagen. Jag delar också Annika Åhnbergs uppfattning om det litet lustiga i att så många debattörer upptäckte matfrågan först när det stora och svåra steget hade tagits av politikerna. Det kan kanske vara intressant för mediaforskare att studera detta i framtiden. Låt mig med den korta tid som jag har kvar för svar på frågor säga till Carl Frick: Om man rensar siffrorna med hänsyn till den högre momsen i Sverige och vårt högre kostnadsläge, har vi ändå ett prisgap från 1980-talet i förhållande till EG på ungefär 20 %, innebärande ungefär 20 % högre kostnader i Sverige. Man kan alltså inte använda bara de förklaringar som Carl Frick här har anfört. När det gäller GATT står vi inför en slutförhandling, som vi arbetar mycket aktivt med. Det vore litet märkligt och schizofrent att då samtidigt diskutera vad vi skall göra om förhandlingen misslyckas. Vi satsar nu mycket av vårt arbete på att förhandlingen skall lyckas, även om Sverige är en liten nation. Vi säger också att vi inte kommer att vara passiva om den misslyckas. I så fall får vi naturligtvis komma tillbaka till riksdagen och redovisa det läge som har uppstått. Men det är inte mentalt rimligt att just nu, när i all blygsamhet vi försöker göra vårt bästa för att förhandlingen skall gå bra, förbereda oss för detta. Slutligen: Naturligtvis är det vår ambition att det skall vara så mycket av helhetssyn som möjligt i regeringens presentation av livsmedelspolitiken. Vi har det i de tre stegen: i de interna regleringarna, nu i gränsskyddet utåt och sedan i konkurrensen i leden efter bonden, dvs. livsmedelsindustrin, partihandeln och detaljhandeln. Det är självfallet regeringens ambition att ta ett så kraftigt helhetsgrepp som möjligt om dessa viktiga frågor. Också på den punkten är jag överens med Annika

Herr talman! Kjell Ericsson har i en interpellation frågat mig dels när jordbruksnämnden kommer att presentera förslag till åtgärder som är ägnade att förbättra lönsamheten för jordbruket i norra Sverige, dels om slaktdjursavgifterna för omställningen av jordbruket även skall drabba jordbruket i norra Sverige. Riksdagens beslut om en ny livsmedelspolitik innebär att den regionalpolitiska profilen skärps. Stödet kommer i större utsträckning att lämnas till de områden som är i störst behov av stöd, exempelvis norra Sverige och glesbygder. Riksdagsbeslutet innebär exempelvis att det särskilda prisstödet till jordbruket i norra Sverige i huvudsak skall behållas oförändrat. Detta innebär att stödet även i fortsättningen skall anpassas till kostnadsutvecklingen. En översyn skall ske en gång per år. Priserna på jordbruksprodukter kan i vissa fall komma att sjunka som en följd av en intern avreglering. Riksdagsbeslutet innebär att sådana förändringar inte får tillåtas påverka lönsamheten i det norrländska jordbruket i någon nämnvärd grad. Därigenom undantas i princip norra Sverige från den produktionsanpassning som följer av den livsmedelspolitiska reformen. Beräkningarna som utgör underlag för justeringar av prisstödet har hittills grundats på utvecklingen t.o.m. oktober månad. Uppgifterna finns tillgängliga i början av december. Beräkningarna görs av jordbruksnämnden och beräknas vara klara i slutet av december. Den andra frågan i interpellationen måste grunda sig på en missuppfattning av regeringens hållning. Kjell Ericsson frågar om slaktdjursavgifterna för omställningen av jordbruket även skall drabba jordbruket i norra Sverige. Svaret är att slaktdjursavgifterna över huvud taget inte skall användas för att finansiera omställningsåtgärder. Jag förmodar att frågan utgår från ett förslag från jordbruksnämnden som innebar att slaktdjursavgifter skulle bidra till finansieringen av omställningsprogrammet för mjölkproduktionen. Den förordning om sådana omställningsåtgärder som regeringen beslutade om den 4 oktober i år följde dock inte jordbruksnämndens förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag vill börja med den andra frågan, som alltså inte längre äger aktualitet. När jag skrev interpellationen förelåg ett förslag från jordbruksnämnden om slaktdjursavgifterna, men som jordbruksministern påpekade fattade regeringen ett annat beslut, och jag är nöjd med detta. Jag tycker att jordbruksministerns svar har en allmänt positiv inställning, och jag hoppas också att detta kommer till uttryck när regeringen lämnar förslag om hur stödet till jordbruket i norra Sverige skall utformas. I det betänkande som behandlades av riksdagen före sommaruppehållet sades att lönsamheten i jordbruket i norra Sverige inte skulle få sjunka i nämnvärd omfattning. Trots detta har lönsamheten sjunkit. Enligt uppgifter som jag har fått från Värmlandsmejerier har mjölkpriset sjunkit efter det att tvåprissystemet avskaffades. För räkenskapsåret 1989 91 är att priset kommer att sjunka ytterligare 16 öre, dvs. sammanlagt drygt 40 öre. Till detta kommer att det inte har utgått någon kompensation för ökade kostnader, vilka torde ha varit ca 10--12 % årligen. Detta är vad som gäller för Värmland, men situationen torde vara likartad i resten av stödområdet. Lönsamheten har alltså minskat, trots att målsättningen är att jordbruket i norra Sverige skall ha en oförändrad lönsamhet. Detta har i sin tur inneburit att många brukare i våra skogs och mellanbygder har upphört med sin verksamhet under de senaste åren. Jag upplever detta som allvarligt. Dessutom är många brukare i åldern 60 år och uppåt. Detta kommer med all sannolikhet att innebära att ännu fler kommer att sluta inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag vet t.ex. att 55 brukare i Värmland bara under den senaste tolvmånadersperioden har upphört med sin verksamhet. Jag har också hört talas om liknande siffror för andra platser i landet. Detta är förödande på många sätt, inte minst för en levande landsbygd och för de öppna landskapen. Om det blir för få leverantörer kvar kan detta också innebära problem för de kvarvarande ute i glesbygderna när det t.ex. gäller hämtningen av mjölk. Det kan också betyda svårigheter för förädlingsindustrierna och slakterierna. Detta är dessutom en sysselsättningsfråga, inte minst i de områden som redan är hårt utsatta, som t.ex. Norrlands inland. Det gäller både arbetstillfällen inom jordbruket och i förädlingsindustrin. Det är därför väsentligt att det snabbt kommer fram förslag som kan förbättra lönsamheten inom stödområdet. Jag vet att jordbruksnämnden nu arbetar med förslag till hur det särskilda prisstödet till norra Sverige skall utformas. Jag har hört att det i den diskussionen framförs förslag på en eventuell krympning av området. Bl.a. skulle man ha diskuterat att Avesta och Borlänge kommuner inte längre skulle vara med i stödområdet. Dessutom har man tydligen diskuterat försämringar inom vissa områden. Jag menar att det är absolut nödvändigt att det nuvarande området behålles intakt, dvs. att de kommuner och församlingar som i dag ingår i stödområdet kommer att göra det även i fortsättningen. Det är dessutom nödvändigt att det sker en uppjustering av stödet så att den oförändrade lönsamhetsnivån kan nås. Jag och fler med mig har tolkat riksdagsbeslutet som att varje stödområde skall behålla minst samma kostnadstäckningsgrad som man har haft tidigare. De olika förslag som nu har diskuterats innebär att några kommer att förlora på förslaget, och det var väl egentligen inte meningen i riksdagsbeslutet. Om vi skall behålla jordbruket och även få ungdomar att satsa på jordbruket inom stödområdet, måste det till snabba förbättringar. Jag skulle här vilja referera till utskottsbetänkandet. Utskottet konstaterar att den samlade satsningen som föreslagits för jordbruket i norra Sverige skall få till följd att näringens lönsamhet höjs och dess utövare finner arbetsro. Jag vill instämma i vad utskottet då anförde, och jag hoppas att så skall bli fallet. Men tyvärr känner många bönder i dag en stor oro inför framtiden. Lönsamheten är dålig. Man känner ingen framtidstro utan i stället en uppgivenhet. Därför måste åtgärder som förbättrar situationen snabbt vidtas. Jag vill till sist fråga jordbruksministern om stödet till jordbruket i norra Sverige kommer att få en utformning som överensstämmer med målsättningen i betänkandet.

Herr talman! Jag tolkar interpellationssvaret så att jordbruksministern slår fast att riksdagsbeslutet gäller, dvs. att det är 1989 års lönsamhetsnivå som gäller för Norrlandsjordbruket. Det är bra. Jag hoppas att det är rätt uppfattat. Jordbruket i vårt land, inte minst i Norrland, är en förutsättning för en levande landsbygd, och för många bygder är det helt avgörande för överlevnaden. Är jordbruksministern medveten om den oro och den osäkerhet som råder bland många jordbrukare och bland många andra, så också i mitt hemlän, Jämtlands län? Inom livsmedelsförädlingen, verkstadsindustrin och transportnäringen finns osäkerheten och oron. Där är man i högsta grad beroende av ett aktivt jordbruk. Osäkerheten finns också i konsumentleden. De svenska konsumenterna vill naturligtvis också i framtiden ha tillgång till säker, svenskproducerad mat. Mjölkbönderna i Jämtlands län har fått sin lön sänkt. Lönsamheten har alltså sjunkit, och målsättningen har alltså inte hållit. Mjölkpriset till producenterna i Jämtlands län har nämligen sänkts i ett par omgångar, och sammanlagt har det sänkts med omkring 50 öre. Men böndernas omkostnader sänks inte, de stiger. Ändå är det bondens lilla bit av matkronan som framställs som avgörande för matpriserna. Det skulle förbättra lönsamheten också för jordbruket i norra Sverige om matskatten sänktes och om regeringen hjälpte till med att förbättra det psykiska klimatet för landets bönder, som har ett hårt och för det mesta mycket ensamt arbete. Otack har blivit bondens lön. Bonden har utpekats som miljöbov, djurplågare och den som rår för att maten kostar så mycket. Det är inte så lätt att vara lönsam under den psykiska press som sådana beskyllningar utgör. Det skulle inte skada om man från regeringshåll någon gång försvarade bönderna mot sådana orättvisa och orättfärdiga beskyllningar. Kanske regeringen t.o.m. kunde påverka jordbruksnämnden till samma försvar. Regeringen talar då och då om att svenska bönder är för duktiga och att det därför blir överskott och matberg av skilda slag. Hur skall bönderna egentligen vara och arbeta för att bli godkända? Nu har jordbruksministern i dag rätt tydligt uttalat sin åsikt vad gäller jordbruket i norra Sverige. Riksdagsbeslutet ligger fast. Det är bra. Låt mig ändå fästa statsrådets uppmärksamhet på den aktuella situationen i Jämtlands län. Bönderna där har som vanligt visat sig lyhörda för samhällets krav, och nu håller man i samarbete med LRF och jordbrukskooperationen på att informera sig och diskutera omställningskraven och möjligheterna för framtiden. De undringar som nu kommer fram är följande. juli 1991? Man känner alltså något så när till framtiden sju månader framöver, men inte därefter. Mjölkproduktionen i Jämtlands län är alldeles särskilt viktig. Vi har i Jämtlands län tre olika grupper av bönder. Den första gruppen är de med sex sju kor, och de klarar sig nog hur det än går. Ofta har man förvärvsarbete vid sidan om, och många är också av åldersskäl snart klara att helt enkelt sluta med jordbruket. Den andra gruppen är bönder med 10, 15 och upp till 30 kor. De utgör basen i jordbruket i Norrland, och det är de som är mest sårbara. Bönder med minst 30 kor har ofta investerat fast sig, de utgör den tredje gruppen, och måste klara sig ur en besvärlig situation eller kanske gå i konkurs. Har jordbruksministern något utöver dagens interpellationssvar att säga om mjölkproducenternas framtid efter den 1 juli 1991?

Herr talman! Med stöd av dagens interpellation hade jordbruksministern kunnat ta chansen att ge Norrlandsjordbruket positiva signaler. Detta är verkligen något som behövs i dag, det kan jag vittna om, eftersom jag kommer i kontakt med ganska många Norrlandsjordbrukare. Sverige inte tål några nämnvärda försämringar. Även jordbruksministern skrev detta klart och tydligt i sin proposition, vilket sedan blev utskottets beslut i betänkandet. I interpellationssvaret sägs att det inte får bli någon nämnvärd försämring. Ett till de rådande förhållandena väl anpassat jordbruk i norra Sverige måste kunna bedrivas med framtidstro och engagemang. Det gäller här att verkligen bli trovärdig. Hur kan regeringen bli trovärdig när den bedömer att det skall finnas framtidstro och engagemang i det jordbruk som bedrivs i norra Sverige med en sjunkande och försämrad lönsamhet? Jag skulle vilja ha en närmare förklaring av jordbruksministern om var regeringen anser att gränsen går för en försämring av lönsamheten i ''någon nämnvärd grad''. En definition av detta vore verkligen på sin plats i dag. Vi har fått en skrivelse om stabilisering av den svenska ekonomin. Där finns ett avsnitt som handlar om konsumentvänlig livsmedelspolitik. Det står uttryckligen att man nu anser att lantbruket och dess organisationer bör ta chansen och tillfället att utnyttja det stora spelrum som jordbrukaren ges genom detta beslut för att utveckla sitt företag och en egen profil. Men förutsättningarna för jordbruket i norra Sverige att ställa om till annan produktion är inte alls desamma som i övriga Sverige. Man är mer bunden till att använda åkermarken för foderproduktion. Klimatet är bara ett skäl till att man är mer bunden att hålla sig till den produktion som man redan har. I jordbruksbeslutet var man dessutom överens om att det inte finns någon överproduktion av livsmedel i någon nämnvärd grad i just norra Sverige. Det finns ingen anledning till några neddragningar. Anser jordbruksministern att dessa rader ur denna skrivelse också gäller för norra Sverige, dvs. att jordbruket har fått ett större spelrum även där? Jag måste också fråga vad som menas med att man nu graderar jordbruksbeslutet i ett första steg och ett andra steg. I det första steget sägs det att man skall ställa om åkermarken och mjölkproduktionen att anpassas efter den mängd vi behöver. Sedan har man som ett andra steg förhandlingen kring gränsskyddet. Visst var det så, att det förutsattes att GATT-förhandlingarna skulle gå i linje med det bud man lagt fram? Att dela upp detta i ett första och andra steg anser jag inte är förenligt med det jordbruksbeslut som fattades i våras. Som flera talare här sagt får vi flera signaler om att många jordbrukare lägger av i de norra delarna av landet. Det är inte längre fråga om några generationsskiftesproblem, utan det är yngre, aktiva och duktiga jordbrukare som nu har bedömt att det inte går längre. Jag har fått signaler från Gävleborgs län om att ungefär 20 % av jordbrukarna nu kommer att sluta. Detta får inte bara hända. Det som inte fick hända håller nu på att hända. Det har nu givits ytterligare negativa signaler till jordbruket. Just nu håller man på att diskutera förändringen av stödområdesindelningen, som Kjell Ericsson också var inne på. Det är fråga om försämringar helt enkelt. Det kan ingen med den bästa vilja i världen tolka som positiva signaler. Det är precis tvärtom.
Herr talman! Jag vill först för Karin Starrin utveckla resonemanget om riksdagsbeslutet och GATT-rundan. Det är uttryckligt utsagt i riksdagsbeslutet att detta gäller de interna marknadsregleringarna, och sedan kommer GATT Jag tycker nog att Karin Starrin och andra deltagare i debatten tar på sig ett mycket stort ansvar. Det är en ganska rejäl svartmålning ni gör. Frågan är om ni vill sprida det budskapet till unga lantbrukare i Norrland att det är meningslöst att fortsätta. Jag vill det inte. Det är viktigt att få litet perspektiv i den här debatten. Det finns en oro inom Norrland, inte minst därför att det sprids uppfattningar som är falska och felaktiga av dem som har intresse av det. Man hävdar att utvecklingen till följd av jordbruksbeslutet kommer att bli sådan att bara de stora gårdarna i söder kommer att klara sig. Den som då tror på den typen av ryktesspridning får ju en felaktig inställning. Det är därför väsentligt att vi alla, inkl. riksdagsledamöterna från norra Sverige, sprider korrekt information om vad de beslut innebär som vi alla har ansvar för. Ni har deltagit i de besluten här i riksdagen. Utan tvivel finns det sedan lång tid svårigheter och besvär i delar av Norrlandsjordbruket. Det är ett skäl till varför vi har ett särskilt prisstöd för Norrlandsjordbruket. Med den gamla politiken har det skett en minskning av Norrlandsjordbruket till skillnad från den nya politiken, som ni också är ansvariga för, där man mer än förr riktar resurserna till jordbruket i skogslänen och glesbygden. Det sker genom att man frikopplar prisstödet från utvecklingen söderut, vilket jag har redovisat i interpellationssvaret. Dessutom har tillkommit nya stöd, en ökning av glesbygdsstödet och stödet till ett öppet landskap i Norrland osv. Innebörden av jordbruksbeslutet är att resurserna dras mer till glesbygd, småbruk och skogslän än med den gamla politiken. Sen till de övriga frågor som ställts. Kjell Ericssons interpellation handlar bl.a. om slaktdjursavgifterna. Ingen av talarna har tagit upp den frågan, men jag vill klargöra att regeringens avsikt icke är dessa skall användas för omställningsåtgärder. Där är vi överens. Frågan har heller inte upprepats i debatten. Sedan handlar interpellationen om när jordbruksnämnden kommer att presentera förslag till åtgärder. Det har jag svarat på: i december månad i år. I vanlig ordning får vi från regeringens sida sedan värdera de underlaget och återkomma till riksdagen med det konkreta förslagen i vår, när vi skall behandla prisstödet. Vi skall då ta hänsyn till riksdagsbeslutet, som är den grund vi skall utgå ifrån. De konkreta svar som ni efterlyser kan självfallet inte ges innan jordbruksnämnden har tagit fram de underlag som -- det har jag redovisat -- skall komma i december. Självfallet kommer regeringen sedan att i vår i vanlig ordning presentera förslag med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och jordbruksnämndens och andras bedömningar, och då kommer självfallet de konkreta frågor som ni har tagit upp att få sitt svar.

Herr talman! Jag vill inte på något vis svartmåla eller sprida några negativa uppfattningar om jordbruket i norra Sverige -- jag är en positiv människa av naturen. Men det finns en stor oro, och det är verkligheten och ingenting annat som jag har beskrivit. Jag hör nästan dagligen att någon slutar därför att man inte längre orkar med det här. Därför vill jag att vi skall skynda på processen och få fram ett beslut, så att man får den framtidstro och arbetsro som man så väl behöver. Jag kan som exempel nämna att när jag för några veckor sedan var i Norrbotten sade landshövdingen: Ni måste göra allt vad ni kan för att hjälpa oss att förbättra jordbruket här uppe -- här slutar någon stup i ett. Jordbruket är mycket viktigt, och vi har inga ersättningsarbetstillfällen. -- Det är ett exempel av många. Det är många som har hört av sig, så det här är ingen svartmålning -- jag bara relaterar vad som har kommit till min kännedom. Det finns många skäl att ha stöd till jordbruket i norra Sverige, t.ex. beredskapsskäl och klimatiska skäl. Ta bara betestidens längd -- den är två månader kortare i Norrland än i södra Sverige. Det gör att man måste ha större ladugårdar för att förvara foder, och det är dyrare att ha djuren inne än ute, osv. Det gör också att man måste ha objektiva skördeområden utifrån vilka man gör beräkningarna. Jag vet att det har varit diskussioner om att man skall ha mycket större områden. Då blir också trappstegseffekterna mycket större än de är i dag. Det var alltså av det skälet jag frågade om några blir förlorar i de här avseendena. Jag fick inte något svar på min fråga om hur det kommer att se ut och om jordbruksnämnden har rätt att förändra sådana tekniska saker i det beslut som är fattat. Det skulle vara roligt att höra jordbruksministerns svar på den frågan. Vidare måste vi väl sätta värde på det landskap vi har. Hela Sverige skall leva, heter det ju, och det vill vi så gärna höra. Om det förbuskas och förslyas känner vi inte längre igen landskapet, och det får inte samma värde vare sig för dem som bor där eller för dem som besöker det. De naturvårdsåtgärder som har föreslagits räcker kanske till en liten bit men inte alls för att hålla hela Sverige öppet. Därför behövs det ett fungerande jordbruk i norra Skall vi skapa förtroende för de livsmedelspolitiska beslut som vi fattade i mycket stor enighet -- jag tycker att det var positivt att fem partier kunde komma överens om det -- måste också alla som deltog i beslutet hjälpa till att se till att man lever upp till beslutet att norra Sverige skall få ett förbättrat stöd, så att man känner den framtidstro som så väl behövs där uppe.
Herr talman! Jag vill understryka att det inte alls är någon missuppfattning från min sida att det måste ske särskilda förhandlingar inför GATT-rundan och att det i sig inte kan regleras i det svenska jordbruksbeslutet. Men jag vill ändå betona att vi inte behandlade det här som ett första och ett andra steg, helt skilda från varandra. När man försöker uppskatta jordbrukets lönsamhet måste man också försöka beräkna vilka konsekvenser som GATT-förhandlingarna och GATT-rundan kommer att få för det aktiva svenska jordbruket, och därför var hela den diskussionen med. Nu uppfattar jag det som en ny uppläggning att man graderar det på det här sättet. Jag vill upprepa min fråga, om jordbruksministern anser att jordbruket i norra Sverige på grund av det nya beslutet i dag har ett större spelrum för företagets utveckling och profil. Jag håller också med Kjell Ericsson om att vi definitivt inte är ute efter att svartmåla eller sprida negativa, falska rykten. Jag har verkligen i många diskussioner och på många sammanträden försvarat överenskommelsen. Jag tycker att det var angeläget och viktigt att vi fick ett beslut som flera partier varit överens om. Det är viktigt att man nu ser möjligheterna i det beslutet. Men efter en ingående och bred diskussion och ifrågasättanden och funderingar kring storleken på prisstödet, storleken på Norrlandsstödet, skrevs formuleringen in att lönsamheten inte får minska i någon nämndvärd grad och att utvecklingen på det området skall följas noggrant. Därför tycker vi att det är viktigt att redan nu ge signalerna, som är hämtade från verkligheten, att det är många jordbrukare som nu bedömer att det inte längre går och att den ena efter den andra lägger av. Det är viktigt att vi så snart som möjligt försöker att bryta den trenden och stoppa den utvecklingen. Därför behövs det positiva signaler, som vi har varit ute efter. Så kan man inte med bästa vilja i världen tolka de signaler som nu ges -- utöver alla frågetecknen när det gäller lönsamheten -- att stödområdesindelningen kommer att förändras. Jordbruksministern måste ändå kunna hålla med om att vi måste kunna vända den diskussionen.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska allvarligt att bli beskylld av jordbruksministern för att sprida negativism och falska rykten. Det är verkligheten som jag har speglat, och jag tycker att det här är ett lämpligt tillfälle att direkt till jordbruksministern föra fram den oro och den osäkerhet som aktiva jordbrukare och befolkningen i övrigt i Jämtlands län känner. Det är väl inte så konstigt att man blir nedslagen och känner oro för framtiden när lönen sänks? Mjölkpriset har alltså sänkts med 50 öre, och omkostnaderna har bara stigit, och man får ingen kompensation för just det. Jordbruksministern nämnde inte någonting om det jag tog upp, nämligen den psykiska miljö som faktiskt hör ihop med lönsamheten. Jag fick inte heller svar på min fråga, om jordbruksministern i dag kan säga någonting om mjölkproducenternas framtid efter den 1 juli 1991. Jag upprepar min fråga: Har jag fattat dagens svar rätt när jag säger att jordbruksministern där slår fast att riksdagsbeslutet ligger fast och att det innebär att 1989 års lönsamhetsnivå skall ligga till grund för det norrländska och därmed också det jämtländska jordbruket?
Herr talman! Om Karin Starrin hade lyssnat på den förra interpellationsdebatten -- den interpellationen handlade alltså om det som Karin Starrin nu frågar om -- hade hon kanske fått klart för sig att vi har behandlat frågan om GATT rundan och de interna regleringarna i Sverige på ett sådant sätt att vi har möjlighet att lägga ett bud till GATT-rundan, vilket t.ex. EG inte har fått förrän nu. Vi har nämligen i samband med beslutet om att de interna regleringarna skall avskaffas också diskuterat hur vi skall utveckla nya medel för att stödja jordbruket på lång sikt, medel som skall kunna vara förenliga med de förhandlingar som pågår i GATT-rundan. Det har vi varit överens om här i riksdagen. Nu har vi här i riksdagen kunnat ta det första steget i detta beslut. Det andra steget är naturligtvis de förhandlingar som pågår i GATT-rundan. EG har först nu, när man diskuterar en sänkning av gränsskyddet, börjat diskutera hur man internt skall kompensera bönderna -- det må gälla EGs regionalpolitiskt besvärliga områden eller några andra områden -- och då fastnat i en väldig beslutsblockering. Detta tillhör debatten om den förra interpellationen, herr talman, men det är i alla fall svar på Karin Starrins fråga. Det har alltså varit betydligt bättre att göra som vi har gjort i Sverige -- i stor enighet. Det var icke min avsikt att säga att Kjell Ericsson svartmålade -- det tyckte jag inte att han gjorde. Jag tyckte däremot att det fanns sådana tendenser i de andra debattdeltagarnas inlägg. Jag tyckte att det fanns skäl att påpeka att vi alla har ett ansvar att påtala vad som är besvärligt i Norrlandsjordbruket men inte att överdrivet peka på negativa aspekter -- då bidrar man själv till att skapa osäkerhet om framtiden och missmod hos t.ex. unga människor. Vi har fattat ett riksdagsbeslut om att mera styra resurserna till Norrlandsjordbruket. Ett startstöd för unga jordbrukare har införts. Vi har infört ett ökat glesbygdsstöd till jordbruket i Norrland. Prisstödet har förstärkts genom att frikopplas från prisanpassningen söderut. Det finns goda skäl för oss alla som på ett bra sätt har deltagit i detta beslut -- det har ni också gjort -- att sprida information om de möjligheter till förbättringar för Det borde vi ha ett gemensamt intresse av att göra. Kjell Ericsson frågade om jordbruksnämdens stödområdesindelningsförslag. Det finns inget sådant förslag ännu. Såvitt jag förstår kommer jordbruksnämden att vara färdig med förslaget i slutet av november. Svaret på Kjell Ericssons fråga är att jordbruksnämnden inte har att fatta detta beslut, utan förslaget -- vad det nu blir -- som ännu inte är färdigt kommer att behandlas av regering och riksdag. Som sagt: De övriga frågor som har ställts är av den karaktären att besked kan ges i vanlig ordning när underlaget från jordbruksnämnden är klart i december, då vi återkommer till riksdagen.

Herr talman! Vi har tidigare här i riksdagen diskuterat mycket om en förbättring av stödområdesindelningen, för den har varit orättvis. Det är positivt att det sker en översyn av detta just nu. Jag förstår att jordbruksministern inte vill tala om vad han anser om att jordbruksnämnden skall ha rätt att ändra indelningen. Jag vill ändå uttrycka min förhoppning om att nuvarande områden inte rubbas. De måste hållas intakt, så att inte någon blir förlorare, utan vinnare i detta avseende. Det är trots allt viktigt att man kan hysa förtroende för riksdagsbeslutet. Men det får inte bli som med det tidigare beslut om jordbruket som har fattats i riksdagen, dvs. att det blir en avveckling av jordbruket i Norrland. Det borde bli en utveckling i stället. Vi hoppas ju alla att hela Sverige skall leva, och då är jordbruket i Norrland en mycket viktig del. Jag vill avsluta med den förhoppning som också uttrycks av utskottet: Den samlade satsning som föreslagits för jordbruket i norra Sverige skall få till följd att näringens lönsamhet höjs och att utövaren finner arbetsro.

Herr talman! Jag sade alltså att jordbruksnämden inte ensidigt beslutar om stödområdesindelningen. Det kommer ett förslag som ännu inte är färdigt. Därför kan jag inte redogöra för vad förslaget innebär. Men jordbruksnämnden skall inte att besluta om detta, vilket Kjell Ericsson funderade över. Förslaget som kommer till regeringen och riksdagen, kommer Kjell Ericsson och de andra debattdeltagarna att få möjlighet att senare ta ställning till.

Herr talman! Jag får meddela att Jens Erikssons interpellation om EGs torskfiske i svensk fiskezon inte kan besvaras i dag, eftersom Jens Eriksson inte har möjlighet att närvara. Jag avser att i stället besvara interpellationen den 30 november, då också Jens Eriksson har möjlighet att närvara.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hävda arbetslinjen i Västerbottens län och i andra län som har motsvarande negativa prognoser för arbetsmarknadens utveckling. Lena Boström har frågat om regeringen har någon ''beredskapsplan'' i form av utbildning och beredskapsarbeten för att möta den befarade nedgången i sysselsättningstillfällen i Västerbottens län. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen har nyligen i propositionen om den ekonomiska politiken på medellång sikt redogjort för de åtgärder som anses nödvändiga för att en negativ utveckling på arbetsmarknaden skall förhindras. Allt fler uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen tyder på en försvagning av den svenska konjunkturen. Avmattningen inom industrin har blivit tydligare genom den osäkerhet som krisen i Mellanöstern har skapat. De ökade priserna på olja och bensin har naturligtvis drabbat glesbygden särskilt hårt. Där är man helt beroende av att kunna ta sig till arbetet med bil, eftersom allmänna kommunikationer ofta saknas. För att mildra effekterna för dem med långa pendlingsavstånd kommer regeringen därför att föreslå en höjning av avdraget för kostnader för arbetsresor med bil. Detta motsvarar i normalfallet en bensinprissänkning med 108 öre/ liter. De största problemen i svensk ekonomi är emellertid förorsakade av inhemska förhållanden. Den låga produktiviteten och det höga kostnadsläget har alltmer urholkat Sveriges konkurrensförmåga. För att värna sysselsättningen måste all kraft därför nu inriktas på att få ner inflationen. När det gäller inflationsbekämpningen är lönebildningen det mest kritiska området. Några månader står till buds för att bryta den negativa pris och lönekostnadsutvecklingen. Den s.k. Rehnberg-gruppen har fått regeringens uppdrag att genom ett stabiliseringsavtal underlätta för parterna att träffa löneavtal i linje med de förutsättningar som nu gäller för tillväxt, produktivitet och konkurrenskraft. Ansvaret för avtalen vilar på arbetsmarknadens parter. Det är i längden inte möjligt att trygga sysselsättningen i en ekonomi med prisstegringar, som är snabbare än omvärldens. Inflationen leder också till stora och godtyckliga omfördelningar av förmögenheter. I en politik för rättvis och full sysselsättning måste inflationsbekämpningen därför komma i första hand. För att värna sysselsättning och välfärd måste den ekonomiska politiken med all kraft inriktas också på att öka den svenska industrins konkurrenskraft. En ökad ekonomisk tillväxt är förutsättningen för att klara sysselsättningen även i Västerbottens inland och andra utsatta områden. De förslag som regeringen har lagt fram i propositionen om regionalpolitik för 90-talet syftar ytterst till att skapa regional tillväxt och utjämning. Utvecklingsåtgärderna koncentreras främst till norra Sveriges inland, samtidigt som vi föreslagit förbättrade och förenklade möjligheter att utveckla glesbygd och landsbygd i hela landet. Den viktiga sektorssamordningen kommer att förstärkas och infrastrukturen att förbättras. Resurserna för regionalpolitiska insatser har också förstärkts kraftigt och ytterligare delegerats till länsstyrelserna. Under budgetåren 1986 89 har det regionalpolitiska stödet totalt till företag i hela landet beräknats leda till över 15 000 nya sysselsättningstillfällen.

Därtill skall läggas nettoeffekter av sysselsättningsstödet. Vidare ger glesbygdsstödet ca 1 500 nya arbetstillfällen varje år. Under de senaste åren har beslut också fattats om omlokalisering av statlig verksamhet från 1 300 tjänster. Regeringen kommer att arbeta vidare på det här sättet utifrån de fastställda regionalpolitiska målen och riktlinjerna oavsett konjunkturläge. I samband med mycket omfattande strukturförändringar har regeringen olika möjligheter att förbättra villkoren för nyetablering och expansion av företag med hjälp av regionalpolitiskt stöd. Denna möjlighet har regeringen nyligen utnyttjat genom att besluta att företag i Kristinebergsområdet i Lycksele kommun under en tid skall kunna få högre lokaliseringsbidrag. Regeringen kommer inte att försöka motverka en uppgång i arbetslösheten med generell efterfrågestimulans. De arbetsmarknadspolitiska insatserna skall vara inriktade på individerna. Detta gäller särskilt de grupper som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden -- Såväl i Västerbotten som i alla övriga län gäller naturligtvis arbetslinjen, dvs. aktiva åtgärder som arbetsförmedling, utbildning och rehabilitering skall prioriteras före passivt bidragsgivande. Regeringen har nyligen beslutat att i tilläggsbudget 1 lägga fram förslag för riksdagen, som syftar till ökad effektivitet vid användningen av de medel som står till arbetsmarknadsverkets förfogande. Ökade anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte motiverade för närvarande. Men regeringen håller en hög beredskap för att i tid kunna möta en snabb förändring av läget på arbetsmarknaden.

Herr talman! Fru statsråd, tack för svaret. Jag håller med Mona Sahlin när det gäller mål och en hel del synpunkter. Däremot har jag en hel del att säga om de medel som regeringen har använt och, som jag ser framför mig, tänker använda. Jag vill först börja med länsarbetsnämndens prognos för Västerbotten från september. Den är lätt att sammanfatta: Minskad sysselsättning i djurnäringen, minskad sysselsättning i industrin, återhållsamhet i handeln, minskad sysselsättning i hotell och restaurangbranschen, minskad sysselsättning i landstingsverksamheten och kraftig uppbromsning i kommunerna. Jag skulle tro att det också kommer att minska där till följd av den besvärliga ekonomi som man för närvarande dras med. Det här ingen trevlig läsning. Till detta skall läggas den debatt som fördes för ett tag sedan med Mats Hellström om jordbruket. Ett par jordbrukare slutar sin verksamhet varje vecka, och inga nya kommer till. Detta kommer att slå hårt mot transportnäringen och förädlingsindustrin, om inte trenden bryts. Precis som tidigare är det fjäll och inlandskommunerna som känner av detta mest. Hela länet känner dock av det. Jag har talat med ledande personer i länsarbetsnämnden. De säger att sedan prognosen lades fram har de negativa trenderna tyvärr bekräftats. Den öppna arbetslösheten ökar. Antalet lediga platser har nästan halverats om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Det är det verkligen oroande tecknet. Inom den stora offentliga sektorn håller både vikariaten och de lediga platserna på att upphöra. Detta drabbar direkt ungdomar och kvinnor. Det är de som blir de sköra grupperna uppe hos oss. Industrin varslar nu i ganska stor utsträckning. Domänverket minskar i inlandet. Det gäller fem män nu och fem då. Det låter inte så farligt. Översatt till förhållandena i Stockholm skulle det motsvara tiotusentals arbetstillfällen. Statsrådet gick in litet grand på bensin och annat. Men jag tror inte att statsrådet riktigt har förstått hur detta slår för den enskilde. Förut motsvarade reseavdraget bensinkostnaderna och litet till. Nu är reseavdraget bara värt drygt en tredjedel av vad det var tidigare. Nu räcker det inte ens till halva bensinkostnaden. Det är den kalkylen en enskild människa måste göra. Länsarbetsnämnden har begärt att få 25 milj.kr. till Kristinebergsområdet. Jag vet inte om statsrådet har något att säga om det i dag. Där friställs ca 260 människor. Man har anmält medel till länet i sin helhet på grund av alla dessa varsel. Jag skulle vilja diskutera regionalpolitiken något med statsrådet. Mot bakgrund av utvecklingen i våra inlandskommuner är det skäl att alla inlandskommuner får arbetsgivaravgiften sänkt med 10 procentenheter. Det var de kommunerna eniga om. De ansåg sig ha lika betingelser i hela inlandsblocket. Det ansåg också vi ifrån länet och centern i riksdagen. Det skulle vara en verksam åtgärd när det gäller att förebygga en alltmer ökande arbetslöshet. Det är egentligen nu som det avgörs om regeringen menar allvar med arbetslinje eller inte, om det blir ord eller verklighet. Gör man inte insatser nu blir det i stället flyttlinjen och understödslinjen. Det vill vi inte ha uppe hos oss. Regeringens skrivelse, som kom nu, om ekonomin gör mig litet rädd. Där står egentligen att man skall satsa på de stora allfarterna infrastrukturellt. Regionalpolitiskt behövs i stället satsningar i de värst utsatta områdena. Där finns grunden för en positiv näringslivsutveckling. Jag ber statsrådet fundera mycket på om man inte i regeringen skall ta sig samman och gå ut med ett infrastrukturellt paket på ett antal miljarder kronor till vägar m.m. i det här läget för de orter och kommuner som visar en mycket dålig trend. Det skall inte bara gälla i Norrland, utan också när det uppstår sådana regioner i andra delar av landet.

Herr talman! Jag vill för min del tacka statsrådet för svaret på den fråga som jag hade ställt och som man har bakat in i det gemensamma svaret. Sverige har under en rad av år hållit en hög sysselsättningsgrad. Medan andra länder i Europa har visat 10-procentiga arbetslöshetssiffror har Sverige under samma tid visat rekordlåga siffror. Den förda politiken har visat sig vara lyckosam. Givetvis måste den höga sysselsättningen ständigt försvaras. Arbetslösheten går inte att utrota en gång för alla. Man måste hela tiden eftersträva en politik som håller arbetslösheten på en låg nivå. Vi måste nu tyvärr konstatera att arbetslösheten har börjat stiga igen. I år har redan 20 000 jobb försvunnit i industrin. En del av förklaringen finns att söka i omvärldens höga arbetslöshet och vår egen kostnadsutveckling. Vi kan för vår del i Västerbotten konstatera att vi under en lång period har haft god tillgång på arbete. År 1989 var vi så lågt nere som på ett årsmedeltal på 2 649 arbetslösa. Vi får gå så långt tillbaka som till 1970 för att komma i närheten av den siffran. För vissa kommuner, t.ex. Umeå kommun, inger dock de framtida prognossiffrorna oro. Umeå kommun har en medelålder på 34 år och en omfattande offentlig sektor. Det finns skäl att befara att Umeåregionen kraftigt kommer att känna av konjunkturförändringen. Man kan också över huvud taget befara att nytillträdande på arbetsmarknaden, ungdomar och flyktingar kommer att få det svårare att snabbt hitta ett arbete. Åtstramningen inom den offentliga sektorn, handeln och hotell och restaurangnäringen kommer särskilt att drabba kvinnor. Så gott som hela 80-talet har präglats av kampen att komma ifrån de höga arbetslöshetssiffrorna som präglade arbetsmarknaden under de första åren i början av 80-talet. År 1982 var vi uppe i rekordsiffran 6 221 arbetslösa i årsmedeltal. Nu kan vi se att siffrorna har en tendens att sakta men säkert krypa uppåt igen. Den arbetsmarknadsprognos som länsarbetsnämnden presenterade under september har förstärkt bilden av att antalet lediga jobb fortsätter att minska, medan antalet varsel eller förebud om uppsägningsvarsel ökar. Ett exempel på detta är att Jag vill nog inte påstå att vi i dag kan säga att läget är utan hopp. Men det finns skäl att vara observant såväl när det gäller Västerbottens län som när det gäller andra län där det finns tecken i denna negativa riktning. Vi vill ingalunda för allt i världen ha tillbaka de siffror vi hade i Västerbotten under de borgerliga regeringsåren. Då var det hela tiden fråga om hur vi på kommunal och lokal nivå skulle kunna dämpa den stora våg av arbetslöshet som vi kämpade med. Och vi hade, speciellt i Umeåregionen, enormt stora grupper av ungdomar som saknade arbete, och kommunen var då tvungen att genom olika beredskapsåtgärder försöka förbättra läget. I min fråga har jag poängterat vikten av att man från regeringens sida har en hög beredskap när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag får nöja mig med det svar som jag har erhållit från statsrådet, men jag kommer givetvis att följa denna fråga med stor uppmärksamhet. Jag tycker nog att det inger en viss förtröstan att statsrådet och regeringen är väl medvetna om detta problem och att de är beredda att ha denna stora beredskap för att kunna möta en högre arbetslöshet.

Herr talman! Fördubblad arbetslöshet. Arbetsmarknadsdepartementet spår en dyster framtid. Detta är inte enbart rubriker i pressen utan speglar också dagens verklighet, och även dagens verklighet i Västerbotten. För ett län som Västerbotten, som geografiskt befinner sig i periferin -- Sverige i sig är ju ett land i periferin -- blir konsekvenserna av en konjunkturavmattning ännu mer kännbara. När arbetsmarknadsdepartementet nu klart förutser en arbetslöshet på 3,5 % i riket, och när vi i Västerbotten redan i dag i vissa kommuner har en arbetslöshet som ligger långt däröver, t.ex. redovisade Vilhelmina redan i våras över 5 % arbetslöshet, då känns situationen svår. Skillnaden från fjolåret är påtaglig.

Vilka insatser finns med i planeringen, och hur ämnar arbetsmarknadsministern möta den situation som vi nu kan förutse? Arbetsmarknadsministern har gett ett svar på det och talar om att regeringen har omlokaliserat 1 300 tjänster från Stockholmsregionen. Men tjänsten som chef för borrkärnearkivet i Malå är fortfarande placerad i Uppsala, trots att verksamheten finns i Malå. Kommer t.ex. investeringsfonder att släppas loss, eller finns det andra stimulansåtgärder för att hindra en lång konjunkturnedgång med förödande följder för den västerbottniska arbetsmarknaden? För Norrlandslänen och glesbygden blir den ekonomiska situationen och effekterna av den förda socialdemokratiska politiken särskilt påtaglig. Svaga orter drabbas hårt, och skyddsnäten är svaga när resurserna redan i dag är uttömda. Då svenska företag förlorar konkurrenskraft och tappar andelar på exportmarknaden, då underskottet i våra utlandsaffärer stiger, och då Sveriges ekonomi är körd i botten, drabbas de små företagen och de utsatta grupperna hårdare. Det finns ingenting att ta av, reserverna är uttömda. När folkpartiet för ett antal år sedan framförde förslag om en ny regionalpolitisk utredning var syftet att man genom en aktiv regionalpolitik skulle ge människor likartade betingelser -- välfärd, arbete, service och god miljö -- oavsett var i riket de bor, dvs. även i glesbygd, och därmed åstadkomma en regional balans. Det blev en utredning som resulterade i ett beslut i riksdagen i juni månad i år. Stödområdesindelningen blev emellertid en stor besvikelse, och stödområde C raderades ut. Folkpartiet ansåg då och anser fortfarande att stödområdesindelningen är en synnerligen viktig hörnsten liksom nedsättningen av de sociala avgifterna för de regionalpolitiska insatserna och som borde ha övervägts med mycket större hänsyn och omsorg än vad som nu blev fallet. Detta kommer att visa sig snabbt när lågkonjunkturen drabbar länen. Jag kan nämna ett flertal orter i Västerbotten som hamnade på fel sida om gränsen för stödområde 1, nämligen Jörn, Bjurholm och Norsjö. Redan dagen efter beslutet i riksdagen om regionalpolitiken skickade Lycksele kommun en skrivelse om ändrad stödområdesindelning för Kristineberg i Björksele församling i Lycksele. Låt mig med några korta meningar beskriva 600 människor bor i samhället som är uppbyggt kring gruvnäringen. Vid mitten av 80-talet sysselsatte Boliden Mineral ca 700 personer. Ytterligare nedskärningar 1989 och 1990 ledde till att personalen minskade med ytterligare 100 personer. Under perioden 1987--1991 räknar man med att 450 arbetstillfällen kommer att försvinna. Arbetsmarknadsministern har nu sagt att regeringen skall placera Kristineberg i tillfälligt stödområde. Men det finns andra kommuner som också berörs av verksamheten i Kristineberg, t.ex. Skellefteå där det blir konsekvenser för smältverket och servicenäringen. Det är bra att Kristineberg nu får denna upplacering. Men detta är bara ett exempel, det finns många fler exempel och många andra kommuner vilkas företag befinner sig på svag is. Jag kan nämna t.ex. Jörn, som har ett företag som är mycket utsatt därför att det har konkurrens från Norrbotten med dess fördelaktiga sociala avgifter. Jag vill i detta sammanhang även nämna förhållandena för kvinnorna.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka att jag också är orolig för arbetsmarknadsläget i Sverige, inte bara i Västerbotten eller i inlandet utan även i andra delar av landet. Jag har läst såväl den bedömning som länsarbetsnämnden i Västerbotten har gjort som andra länsarbetsnämnders bedömningar. Jag tror, Börje Hörnlund, att jag ganska väl har förstått hur den enskilde har det, i Västerbotten och i andra delar av landet, men jag har också mer och mer förstått vidden av de problem som vi nu står inför, och jag vill också agera i den riktningen. Börje Hörnlund uttryckte det som att det är nu det avgörs. Jag vill verkligen understryka att det är under vintern, under de kommande månaderna, som Sveriges möjligheter att hantera våra egna problem och därmed också vår egen sysselsättning avgörs. Det är precis som Börje Hörnlund uttryckte det, nämligen att det som vi nu ser som problem i ekonomin förstärks i glesbygden. Det är vi mycket medvetna om. Jag kan försäkra Börje Hörnlund om att regeringen icke har några planer på att överge arbetslinjen. Tvärtom är arbetslinjen, och kommer att vara, en mycket viktig del inte bara i arbetsmarknadspolitiken utan även i den ekonomiska politiken i stort. Vi följer utvecklingen mycket noga i Västerbotten och i andra delar av landet. Jag vill understryka det som Lena Boström var inne på, nämligen att vi nu måste komma till rätta med inte bara kostnadsutvecklingen, pris och löneutvecklingen utan också med de underliggande obalanser som vi har i svensk ekonomi. Annars kommer vi inte att ha någon möjlighet i världen att rädda sysselsättningen och klara den fulla sysselsättningen. Till Ulla Orring: Om man nu är så medveten som hon i ord lät om utvecklingen i Västerbotten, varför sade alla andra partier här i riksdagen nej i vintras till regeringens försök att stoppa utvecklingen? Jag tror inte att jag överdriver speciellt mycket -- för resten tror jag inte att jag överdriver alls -- om jag säger att hade vi fått igenom regeringens stoppaket i vintras, hade verkligheten varit annorlunda redan i dag. Det är ingen bekväm politik som vi måste föra. Vi måste våga, måste vilja och måste kunna agera. För arbetsmarknadspolitiken är inte -- jag vill inte heller se den som sådan -- någon städgumma som skall komma i efterhand och rätta till problemen. Arbetsmarknadspolitiken är en del i den ekonomiska politiken. Det är de grundläggande obalanserna och problemen vi nu måste rätta till. Det ingår framför allt i budgetarbetet, i Rehnbergkommissionens arbete och parternas ansvar för löneutvecklingen i det här landet. Det är väldigt viktigt att vi har den bakgrunden klar för oss. Det är också viktigt att vi har med oss i bakgrunden vad som har hänt under 80-talet. Lena Boström var inne på det i sitt inlägg. För Västerbottens del har man i dag en helt annan bredd på arbetsmarknaden än man hade för tio år sedan. Det är viktigt för mig att påminna mig om att hade vi inte haft t.ex. de höga räntorna på de utlandslån som de borgerliga regeringarna tog, hade vi haft 60 miljarder mer att fördela till annat, t.ex. arbetsmarknadspolitiken, än vad vi har i dag. Jag vill alltså understryka att regeringen ser med mycket stort allvar -- jag tror inte att någon har kunnat undgå att förstå det -- på utvecklingen, den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken i vårt land. Vi står mitt uppe i en kamp. Det är avgörande för inte minst glesbygden hur den ekonomiska utvecklingen formar sig och hur våra konkurrensutsatta industrier kommer att klara sig samt hur Rehnbergkommissionen och parterna kommer att handla de närmaste veckorna och månaderna. Självfallet betyder också arbetslinjen att vi kommer att behöva inte bara noga följa utvecklingen utan också se över fördelningen till de mest utsatta regionerna i vårt land. Det vet jag att AMS gör, och det vet jag att också regeringen kommer att göra. Vidare vill jag påpeka att vi i januari förra året beviljade 1,8 miljoner till ett projekt som syftade till att skapa sysselsättning för kvinnorna i De här två exemplen får stå som uttryck för vår syn på helheten. Vi är uppmärksamma och kommer att vara det på situationen för de svaga grupperna, inte minst kvinnorna i glesbygden. Vi får inte heller glömma att om vi inte klarar de stora frågorna med löne och kostnadsutveckling, med inflationsutveckling och vår konkurrensutsatta industri kommer ingen arbetsmarknadspolitik i världen att kunna rädda sysselsättningen i våra glesbygder -- det är den kampen vi står i nu, och den kommer att avgöras de närmaste månaderna.

Herr talman! Mona Sahlin tog upp inflationsutvecklingen. Där vet vi att finansieringen av skattereformen höjer inflationen kanske 7--8 %. Nu är det medelsiffror för riket. Ser man på det regionalt finner man att kostnaderna höjs väsentligt mycket mer genom att folk har långt till jobbet, långt till service osv. Man kan också se på skattereformen på ett helt annat sätt. Större delen av glesbygdsmänniskorna får i stort sett ingen skattesänkning. De får bara en större finansieringsbörda än höginkomsttagare som går till jobbet. Det här innebär att köpkraften i stora delar av vårt område, i Älvsborgs län osv., kommer att urholkas rejält. Det är köpkraften som är underlag, som ger jobb. Det slår liksom dubbelt på flera sätt. Därför kommer Mona Sahlin att få jobbigare än vad hon borde få med arbetsmarknadsfrågorna de närmaste åren. Till nyåret införs resemoms. Våra turistanläggningar gungar redan av den nuvarande turistmomsen. De ligger långt borta från allting. Det är klart att de drabbas hårdast av att resemoms skall läggas på nu i ett redan pressat läge. Det är sådana här saker som gör att det måste till ordentliga satsningar om det negativa skall kunna uppvägas. I den regionalpolitiska utredningen var vi helt eniga om att biobränslen inte skulle beskattas av miljöskäl och på grund av att det gäller tiotusentals arbetstillfällen. De beskattas ändå, och det är tråkigt. Lena Boström är rädd för arbetsmarknaden i Umeå. Det är den i särklass bästa arbetsmarknaden i Sverige. Det är ett besked till de 14 övriga kommunerna, Lena Boström.

Herr talman! Jag tror på Mona Sahlins uppriktiga bekännelse i talarstolen i dag om att hon vill göra allt för att nedbringa arbetslösheten. Det är litet tragiskt egentligen att nuvarande arbetsmarknadsministern får stå till svars för konsekvenserna av den förda socialdemokratiska politiken. Mona Sahlin säger att folkpartiet inte ställde sig bakom de förslag som regeringen lade fram då det gäller finansiering, skatter och åtstramning. Redan våren 1988 lade folkpartiet fram ett väldigt kraftigt besparingsförslag. Vi såg hur utgifterna skulle galoppera i väg i framtiden och vilka konsekvenser de skulle få för svensk industri. Jag beklagar att Mona Sahlin inte svarade på min fråga om områdesindelningen. Jag har ett färskt papper i min hand där det påvisas hur de hela slår snett mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Det finns ett företag som heter Jörnträ AB några mil från Norrbottensgränsen. Företaget har en högre arbetsgivaravgift och ett sämre transportstöd. Om det här företaget hade legat i Norrbotten och kunnat dra nytta av den områdesindelning som finns där, skulle företaget ha kunnat tjäna 1,7 miljoner och kunnat använda det till nödvändiga investeringar. Det här är en orättvisa som måste ses över och måste bort. Jag är övertygad om att arbetsmarknadsministern kommer att få se det här tydligare ju längre åren går. Jag tycker ändå att Mona Sahlin skulle kunna ge oss i folkpartiet ett erkännande. Vi har ju drivit på då det gäller skatteuppgörelsen, som på sikt kommer att innebära en förändring. Det är alltså bra att skatteuppgörelsen har kommit till stånd. Men dagens problem har socialdemokraterna bäddat för.
Herr talman! Ja, Umeå kommun, Börje Hörnlund, är en förträfflig kommun, och det vill vi att Umeå kommun skall fortsätta att vara. Under de senaste åren har vi haft en mycket god arbetsmarknad, och så vill vi att det skall vara även i framtiden. Umeå kommun har anslutit sig till dem som tycker att andra kommuner skall ha vårt stöd och vår hjälp bl.a. då det gäller decentralisering av vissa statliga verksamheter -- detta, givetvis, endast för att höja sysselsättningsgraden i vissa inlandskommuner och i kommuner som har sysselsättningssvårigheter. Jag tror inte att vi, Börje Hörnlund, kommer någon vart med käbbel kommunerna emellan i Västerbotten. I stället är vi mycket väl medvetna om att människorna i ett län som Västerbottens län är beroende av varandra. Vi som bor där behöver hjälpa varandra för att det skall bli en någorlunda god balans i länet. För att kunna uppnå en bra sysselsättning och en någorlunda god stabilitet i inlandet måste det nog finnas sådana här större kommuner. Dessa har i alla fall det goda med sig att folk inte flyttar söderut. Flyttar man någonstans, blir det i stället till Umeå eller Skellefteå. På det viset kan vi behålla människorna i länet.
Herr talman! Först vill jag, Börje Hörnlund, understryka att det i alla debatter där frågan om skattereformen tas upp är oerhört viktigt att man i alla fall försöker se till helheten. I det avseendet ger jag gärna Ulla Orring och folkpartiet ett erkännande för att vi har fått fram en skattereform som jag tror är mycket bra och viktig. Det gäller alltså att se till reformens helhet och även till avsikten, att få fart på ekonomin. Därmed bidrar vi till utvecklingen också i glesbygden. Jag har tidigare haft diskussioner med Börje Hörnlund, och jag upprepar gärna vad vi då har varit inne på. Jag tycker nämligen att det ofta i diskussionen om glesbygden och regionalpolitiken har varit olyckligt att det, mer eller mindre riktigt, framstått en motsättningsställning mellan å ena sidan glesbygden och å andra sidan storstaden. Jag har då uttryckt att vi som bor i storstaden har allt att vinna på en annan utveckling när det gäller glesbygden, och då inte minst i Norrland. Vi i storstäderna kan inte fortsätta att växa på samma vis som vi har gjort under de senaste åren. Om vår region fortsätter att växa som tidigare kommer vi att ha väldigt stora svårigheter att klara av att erbjuda dem som bor i regionen utbildning, kollektivtrafik, barnomsorg och en god miljö. Jag ger gärna det erkännandet igen. Det är en mycket viktig utgångspunkt för mig i diskussionerna om förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken och om hur vi kan utveckla den regionalpolitik och näringspolitik som Rune Molin tog upp här tidigare i dag. Vidare frågade Ulla Orring om jag skall se över stödområdesindelningen. Men denna fråga tillhör inte mitt ansvarsområde, utan det är industriminister Rune Molin som har det ansvaret. Sedan tyckte Ulla Orring synd om mig som måste stå till svars för den förda arbetsmarknadspolitiken. Men, herr talman, det är ett mycket märkligt uttalande. Skulle jag vara annat än oerhört stolt över att stå till svars för en arbetsmarknadspolitik som har gett oss den i särklass lägsta arbetslösheten i hela världen? Skulle jag vara annat än stolt över att få företräda en politik som gör att vi alla här i kammaren i dag kan tillåta oss att känna oro för en utveckling som visar på en arbetslöshet om 2 %? Det är ju fem sex gånger mindre än vad många andra länder i vår omvärld har. Jag är alltså mycket stolt över den arbetsmarknadspolitik som vi för, och jag ser med mycket stor tillförsikt fram emot Europasamarbetet. Jag tror, ja, jag vet, att vi har oerhört mycket att ge till övriga länder i Europa när det gäller synen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och på faran för de länder som icke låter en ökande tillväxt i landet komma alla till del och där en ökande tillväxt inte resulterar i ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Vi har problem i vår svenska ekonomi i dag; det vill jag återigen understryka. Men det må väl inte råda något tvivel om att vi i den sittande regeringen gör allt vi förmår för att ändra den utvecklingen. Jag vill återigen betona att mycket avgörs i och med de närmaste månadernas utveckling när det gäller frågan om Europa, frågan om energipolitiken samt frågan om löne och prisutvecklingen för de närmaste åren. Om vi icke får en utveckling nu där vår industri kan konkurrera, växa och utvecklas, kommer vi att ha oerhört svårt att upprätthålla den fulla sysselsättningen, något som ju är oerhört viktigt inte minst för regioner och län som Västerbottens län.

Herr talman! Vi är mycket medvetna om att Mona Sahlin har sitt ansvarsområde. Men för att Mona Sahlin skall lyckas med sitt ansvarsområde är det oerhört viktigt att hon påverkar ett antal av de övriga ministrarna, ja, hela regeringen. Man måste alltså få bredda debatten litet grand. Jag skrev ett brev till Mona Sahlin för några månader sedan. En liten ort, Bastuträsk, i Norsjö kommun i Västerbotten har nämligen på kort tid förlorat 30 statliga arbetstillfällen. Därför skulle jag önska att Mona Sahlin kunde komma upp till Västerbotten och diskutera den här frågan just i Bastuträsk. Det gäller alltså hur statens verk agerar. Vi har gång på gång sagt här i kammaren att man skall ta ett stort regionalpolitiskt ansvar. Men de som först lämnar små orter och som är ivrigast att centralisera är statens verk. Det här kräver en diskussion. Låt den alltså gärna ske i Bastuträsk, och svara ja under den här debatten! Sedan till Lena Boström. Umeås kommunalråd säger ständigt: Vi skall växa väldigt kraftigt osv. Men där kan man väl inte ha den värsta arbetsmarknaden. Då problemen när det gäller att bredda arbetsmarknaden diskuteras är det en hel serie kommuner som måste gå före, och det är ingen motsättningspolitik. Jag ber statsrådet att fundera på att i det här läget tillsammans med andra ministrar åstadkomma ett litet paket bestående av återbäring med anledning av de enorma vinster på den vattenkraft som vi skickar söderut. Som LO-man ville Rune Molin det. Nu ansvarar han för detta i regeringen. Det betyder mycket för att Mona Sahlin skall kunna leva upp till sitt ansvar. Vägarna hos oss är i ett sådant skick att det börjar utgöra ett hinder för skogsbruket och för näringslivet över huvud taget. I ett skede där entreprenadflottan börjar stå stilla finns det skäl att göra en satsning dels för framtiden, dels för nuläget. Ta den diskussionen med Georg Andersson! Tyvärr verkar han, åtminstone från länets synpunkt, vara mest intresserad av Det sades på morgonnyheterna i dag att SJ vill ta itu med hela ostkustbanan. Uppmuntra det initiativet! Gör man sådana saker, behöver man inte framöver diskutera så mycket detta med stöd. Då går vi i gång av egen kraft i de här regionerna. Vi är redan resursområden. Blir vi större resursområden, tillförs samhället mera; detta om man tar i litet extra just nu.
Herr talman! Mona Sahlin säger att ansvaret för stödområdesindelningen ligger på industriministern. Ja, men jag har med mitt anförande här velat peka på effekterna i detta sammanhang på arbetsmarknaden. Jag förmodar att man inom regeringen gemensamt diskuterar dessa saker. Det här är ju en väldigt viktig fråga -- en fråga som har stor och avgörande betydelse för sysselsättningen, för arbetsmarknaden och för kvinnorna i Västerbotten. Det är självklart att varje minister är stolt över sitt departement, men jag vill också påpeka att uppslutningen här i riksdagen har varit stor kring de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det har inte varit så stora skillnader i åsikter. Däremot kan jag inte låta bli att påpeka att de högsta arbetslöshetssiffrorna, under både 70 och 80-talen, registrerades under en socialdemokratisk regeringsperiod. Jag förstår att regeringen är bekymrad. Det skulle vem som helst vara då man ser de vikande konjunkturerna, då underskottet i vår bytesbalans stiger och då räntenivån är rekordhög, så att människor funderar på om de har råd att bo kvar i sina hus. Då måste regeringen vara bekymrad. Men kom ihåg, arbetsmarknadsministern, att denna politik är hemlagad. Våra grannländer, som lever under i stort sett samma villkor, har inte tillnärmelsevis samma problem. Detta måste regeringen ta itu med. Vi får inte på nytt tillåta att unga människor blir arbetslösa och förlorar sin framtidstro.
Herr talman! Först vänder jag mig till Börje Hörnlund som undrade om jag hade något litet paket på lager. Det är långt till julafton, men jag och industriministern träffas ofta för samråd, eftersom detta helt riktigt är frågor som berör oss båda. Jag skall med glädje åka upp till Bastuträsk med Börje Hörnlund. Det svarar jag kort och gott ja på. Ulla Orring frågade om jag avsåg att se över stödområdesindelningen. Då påpekade jag bara att ansvaret vilade på industriministern. Man skall inte heller försöka bluddra bort utvecklingen under 70 och 80-talen samt ansvaret för de sex år som Ulla Det är häpnadsväckande att höra Ulla Orring uttrycka att våra grannländer inte har samma problem. Vi pratar alltså om våra grannländer som i dag har arbetslöshetssiffror på 6, 7, 8, 9 eller 10 %. Ändå står Ulla Orring och säger att de inte har samma problem. Vi har haft en oerhört fin utveckling av vår arbetsmarknad och möjligheterna att förstärka den ligger i våra händer. Vi skall inte lura oss att tro på denna typ av uttalanden, som inte har ett dugg med verkligheten att göra. Vi har haft och kommer fortsättningsvis att ha en helt annan ambition än många av länderna i omvärlden har haft i fråga om sysselsättningen. Det har varit viktigt, inte minst för vår glesbygd, och det kommer att fortsätta att vara det också.

Herr talman! Sylvia Pettersson har frågat mig om jag kan redogöra för resultatet av en översyn rörande införandet av flexibla lönebidrag, som regeringen har ålagt arbetsmarknadsstyrelsen att göra inför styrelsens anslagsframställning. Sylvia Pettersson frågar också efter AMS bedömning av konsekvenserna för vissa kulturinstitutioner av att flexibla lönebidrag införs. Vidare frågar Sylvia Pettersson om jag anser att det är tillräckligt att länsmuseer, ideella organisationer m.fl. ges rådrum och möjlighet att anpassa sig till ett system med flexibla lönebidrag och -- om så inte är fallet -- om jag är beredd att verka för en resursförstärkning i någon form. Som framgick i 1990 års budgetproposition hade regeringen gett AMS i uppdrag att inför styrelsens arbete med anslagsframställningen för treårsbudgetperioden 1991 94 bl.a. belysa konsekvenserna av en övergång till flexibla lönebidrag för vissa myndigheter med en stor andel lönebidragsanställda. AMS har lämnat en rapport ''En starkare arbetsförmedling -- Resultat och ambitioner.'' I rapporten redovisas ett antal myndigheter, där andelen lönebidragsanställda utgör mellan 47 och AMS bedömer att en övergång till flexibla lönebidrag kommer att innebära markanta ekonomiska förändringar för kultursektorn. AMS föreslår att bidragsnivån bör vara oförändrad för enskilda personer som redan finns hos kulturinstitutionerna, men att man vid nyanställningar skall tillämpa ett flexibelt system. Samtidigt understryker AMS att det är angeläget att man också fortsättningsvis tar vara på de arbetstillfällen som erbjuds såväl hos statliga myndigheter som inom allmännyttiga organisationer. I anslagsframställningen för treårsbudgetperioden har AMS som ett alternativ visat på möjligheten att kulturinstitutioner, som i dag är beroende av att få 100-procentiga lönebidrag, ges kompensation antingen över anslag eller genom föreskrifter om att de skall tilldelas medel till lönekostnaden för de lönebidragsanställda. Det här är inte en fullständig redovisning för vad AMS har fört fram i den särskilda rapporten och i anslagsframställningen, men jag bedömer att Sylvia Pettersson har möjlighet att själv ta del av detta material. De frågor som Sylvia Pettersson tar upp gäller två olika problem. Tyngdpunkten ligger på de problem som olika kulturinstitutioner och ideella organisationer kan få, när lönebidragen görs flexibla. Dessutom tar Sylvia Pettersson upp risken för att människor kan förlora sina jobb, om vissa institutioner får mindre lönebidrag. När det gäller den sista frågan utgår jag från att arbetsförmedlingarna kommer att agera på ett sådant sätt att enskilda människor inte skall behöva råka illa ut. Förmedlingarna har alla förutsättningar att bedöma de arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna för de berörda anställda, när de tar upp överläggningar om flexibla lönebidrag. Men AMS anser också att man vid nyanställningar skall betämma lönebidragsnivån flexibelt. Det innebär att bidragen anpassas till den arbetshandikappade personens förutsättningar och behov i stället för till vilken arbetsgivare som anställer honom eller henne. Arbetsgivare som anställer personer med behov av ett omfattande och långsiktigt stöd, kommer att få bidrag till en betydande del av lönekostnaderna också i fortsättningen. Däremot kan arbetsgivarna inte räkna med att få höga bidrag för arbetskraft som kan göra väsentliga arbetsinsatser. Min utgångspunkt är att lönebidragen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att hjälpa människor med handikapp att få arbete. Det innebär också att man tar vara på dessa människors arbetsförmåga. Deras arbetsinsatser har fått stor betydelse, inte minst för olika institutioner på kulturområdet. Detta förhållande var orsaken till att regeringen begärde en särskild redovisning av situationen för myndigheter med många lönebidragsanställda. Frågan om flexibla lönebidrag bereds för närvarande inom regeringskansliet. I fråga om lönebidrag för anställda inom kulturområdet samråder arbetsmarknadsdepartementet med utbildningsdepartementet under beredningsarbetet. Regeringens ställningstaganden kommer på sedvanligt sätt att redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Det är allldeles riktigt som arbetsmarknadsministern påpekar i sitt svar, att problemet med en förändring av lönebidragen är tvåfaldigt. Å ena sidan innebär det risk för att människor förlorar jobben, å andra sidan rör det vissa arbetsgivares ekonomiska situation, vilken riskerar att försämras vid övergång till flexibla lönebidrag. Om jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar rätt skulle min oro på den första punkten åtminstone delvis vara obefogad, eftersom arbetsförmedlingen förutsätts se till att ingen enskild skall behöva råka illa ut. Jag tror att det är en chimär. Jag skall återkomma till det. På den andra punkten, som gäller vissa arbetsgivares ekonomiska situation, är det ingen som förnekar att det fortfarande finns anledning till oro, kanske t.o.m. till förstärkt oro. Jag vill ta min utgångspunkt främst i kultursektorn, eftersom det är den jag känner bäst till. Men samma villkor gäller även för t.ex. studieförbund, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer av olika slag. Under de år då arbetslösheten var hög i Sverige valde vi att komma till rätta med problemen delvis genom systemet med lönebidrag till arbetsgivare som anställde människor med arbetshandikapp. Det säger sig självt att med ökad arbetslöshet följde en allt vidare tolkning av begreppet arbetshandikapp. På det sättet byggde vi upp viktiga delar av våra kulturinstitutioner på en mycket lös grund. Men jag vill påstå att vi hela tiden har varit helt medvetna om osäkerheten i det bygget. Enligt AMS blir det nu markanta ekonomiska förändringar för kultursektorn som en konsekvens av en övergång till flexibla lönebidrag, och därom råder nog inga delade meningar. Nu är ju dessa båda sektorer mycket beroende av varandra. Lönebidragen har gjort att en rad viktiga arbetsuppgifter på t.ex. museerna har kunnat bli utförda, samtidigt som kultursektorn har kunnat ta emot en mängd människor som eljest antingen skulle ha förblivit arbetslösa eller blivit förtidspensionerade. Tudelat är problemet förvisso, men till sist hänger de här båda delarna ändå samman. För vad hjälper det med aldrig så effektivt arbetande arbetsförmedlingar, om de tilltänkta arbetsgivarna inte har en ekonomisk situation som tillåter dem att ta emot de personer som anvisas? Häri ligger anledningen till att arbetsmarknadsministern inte helt har lyckats stilla min oro för de enskilda människornas situation. Det är främst på min fråga om bl.a. kulturinstitutionernas ekonomi som jag tycker att jag inte har fått ett fullständigt svar. Jag skulle därför vilja upprepa den frågan: Tycker arbetsmarknadsministern att det räcker om t.ex. kulturinstitutionerna får rådrum och chans att anpassa sig till en förändrad situation? Eller är det möjligen så, som jag tror, att det kommer att bli nödvändigt med en resursförstärkning?

Herr talman! Jag tror att arbetsmarknadsministern har rätt utgångspunkt, när hon säger att lönebidragen skall vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det finns inget att invända mot detta; det är riktigt att så att säga ha den bottenplattan. Men därmed är inte bekymret ur världen. Jag delar interpellantens oro för hur det kan se ut när reformen är satt i sjön. Nu säger statsrådet att hon utgår från att arbetsförmedlingarna kommer att agera på ett sådant sätt att enskilda människor inte skall behöva råka illa ut, och att arbetsförmedlingarna också har möjlighet att bedöma konsekvenser rent arbetsmarknadsmässigt. Det tror jag är helt riktigt. Frågan är bara om de har resurser och verktyg för att på ett rimligt sätt dra slutsatser av sin iakttagelse. Det är på den punkten som både jag och -- såvitt jag förstår -- interpellanten har bekymmer för att problemet inte är säkrat. Det talas ju också i interpellantionssvaret om en icke fullständig redovisning som givits. Därför är det viktigt att ha den redovisningen klar -- och i bakgrunden -- när man lägger fram förslagen. Sedan talas det här om att det är en betydande del av lönekostnaden som också skall utgå i fortsättningen. Men betydande kan avse väldigt mycket -- mellan t.ex. 10 och 90 %. Det är naturligtvis en oerhörd skillnad mellan de tal man kan hamna på. Utöver att man skall ha utgångspunkten att detta är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, är det också viktigt att slå fast att en sådan här reform måste syfta till att säkra och öka handikappades möjligheter att få och behålla ett eget arbete. Även om det över statsbudgeten skulle kosta en insats, så tror jag att det samhällsekonomiskt och i sin förlängning innebär en stor ekonomisk vinst -- och framför allt en mänsklig vinst som vi inte har råd att vara utan.
Herr talman! Jag vill börja med att ge Sylvia Pettersson rätt i hennes beskrivning av både tillkomsten och tillämpningen av lönebidragssystemet. Men jag vet inte om jag kan stilla oron, om den bara bottnar i att man vill ha utfästelser i dag om att det skall gå att få en resursförstärkning. För regeringen och för mig är det ingen nyhet att många myndigheter och institutioner på kulturområdet är mycket beroende av lönebidragsanställda. Det är därför som vi har bett AMS att redovisa situationen så att vi kan ha med den redovisningen i övervägandena inför budgetpropositionen. Jag är mycket medveten om det som också Elver Jonsson tog upp. Men jag vill betona vad AMS sade i sin anslagsframställning om de försök som man nu har gjort med flexibla lönebidrag. Man säger på s. 61: ''I försöksverksamheten med flexibelt lönebidrag har bidragsnivån kunnat sänkas så att 30 % fler kunnat anställas jämfört med om de ordinarie reglerna för lönebidrag gällt.'' Det är alltså långt ifrån säkert att det här flexibla systemet inte kan ge utrymme för fler handikappade. Den beskrivning som Elver Jonsson ger är jag alltså mycket medveten om. Det är just detta som jag också försökte uttrycka -- att det är ett primärt arbetsmarknadspolitiskt hjälpmedel för att kunna få ut fler handikappade på den ordinarie arbetsmarknaden. Sedan vill jag än en gång säga att jag är mycket medveten om de problem som detta kan innebära -- i vilken grad vet vi inte -- för myndigheter och kulturinstitutioner, och att vi skall ha med detta i våra överväganden i budgetarbetet.

Herr talman! Jag vill börja med att ge arbetsmarknadsministern några exempel som tydligt visar att problemen kan bli mycket stora, även om förändringen av lönebidragen bara skall gälla vid nyanställningar. Nordiska museet har, som jag skrivit i interpellationen, 104 lönebidragsanställda. Riksmuseets personal består till en tredjedel av personer med lönebidrag. På flera av våra länsmuseer har uppemot hälften av personalen anställts med lönebidrag. Inom organisationerna som tillhör Riksidrottsförbundet finns det totalt 25 % anställda med lönebidrag. Det är inget tvivel om att problemen både vid organisationerna och vid kulturinstitutionerna kan bli mycket stora. Jag är egentligen inte heller någon motståndare till en övergång till flexibla lönebidrag. Men det måste ske med största varsamhet. Man måste i detta förändringsarbete ha hela verklighetsbilden klar för sig, annars tror jag att man riskerar att förstöra samtidigt som man förändrar. Vissa förändringar kan ju faktiskt, med de ädlaste av motiv från en utgångspunkt, få helt oacceptabla följder på ett annat område. Nu finns det på museeisektorn mängder av exempel på lyckat samarbete. Vi har de insatser som görs av enskilda personer på viktiga områden, t.ex. med publik verksamhet som guider och pedagoger, med konstnärlig verksamhet som formgivare, dekoratörer och utställare, och med verksamhet ute i museeiparker som husskötare och landskapsvårdare. Vi har också större projekt, t.ex. kulturvårdscentrum vid Bohusläns museum, där ett tjugofemtal arbetare från det nedlagda Uddevallavarvet 1986 erbjöds ett -- skulle jag vilja påstå -- ytterst meningsfullt alternativ till förtidspensionering. Sådana möjligheter gäller det att slå vakt om av flera skäl, tycker jag. Av arbetsmarknadsministerns svar framgår ju att AMS har visat på ett alternativ som skulle innebära någon form av kompensation till kulturinsituationerna. Jag vill då fråga arbetsmarknadsministern: Är det möjligt att i dag säga hur stor chansen är att ett sådant här alternativ kan bli verklighet?
Herr talman! På den direkta frågan från Sylvia Pettersson vill jag understryka vad jag har sagt tidigare, nämligen att det inte finns några möjligheter att i dag göra en sådan utfästelse. Vi har begärt in materialet i fråga och ser nu över det. Vi är mycket medvetna om den beskrivning som Sylvia Pettersson ger. Låt mig dock betona en sak. Bland alla de anställda som Sylvia Pettersson redogör för är det många handikappade, och de kommer på grund av sitt handikapp att ha möjligheter att få samma höga lönebidragsanställning som tidigare. Det var också avsikten med lönebidragen, och det kommer det att vara även i fortsättningen.
Herr talman! Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det är en riktig utgångspunkt att lönebidragen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det har jag den största respekt för. I vårt gemensamma uppdrag ligger emellertid också en annan uppgift, nämligen att se till att exempelvis våra museer har en ekonomisk situation som gör det möjligt för dem att sköta sina uppgifter oberoende av hur stor arbetslösheten är i landet. Jag förstår mycket väl om arbetsmarknadsministern inte nu kan avslöja vad som kommer att stå i nästa års budgetproposition. Med stor tillfredsställelse har jag dock noterat att det försiggår ett samråd mellan arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet i fråga om lönebidragen inom kultursektorn. Inför det fortsatta beredningsarbetet vill jag sända med en liten fundering. Någon måste se till helheten. Varför skulle det inte kunna vara arbetsmarknadsministern? Den som ser till helheten på detta område förstår ju omedelbart att man inte kan betrakta problemen som enbart arbetsmarknadspolitiska. De är samtidigt i mycket hög grad kulturpolitiska. Avslutningsvis hoppas jag att arbetsmarknadsministern skall vara beredd att verka för att regeringen också tar ett kulturpolitiskt ansvar på detta område.

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att motverka den ökade arbetslösheten i Det är riktigt att Älvsborgs län haft en snabbare försvagning av arbetsmarknadsläget än riket totalt. Orsaken till detta är bl.a. länets stora industriberoende och de omställningar som nu sker inom industrisektorn. Det är också riktigt att antalet arbetssökande ökat i en snabbare takt än för riket totalt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att utgångsläget är gott. Länet har under en stor del av 1980-talet haft och har ännu en arbetslöshet som ligger under riksgenomsnittet. Fortfarande är det totala antalet arbetssökande lägre än rikssnittet. Länsarbetsnämnden i Älvsborgs län fastslår i sin septemberprognos över den förväntade utvecklingen under åren 1990 och 1991 att dagens situation i länet inte kan karakteriseras som dålig. Däremot visar nämnden på att försvagningen under det senaste året har varit kraftigare än genomsnittligt och att utvecklingen inom såväl tekoindustrin som bilindustrin inger oro. För att möta den försvagade arbetsmarknaden anser nämnden att det behövs ytterligare arbetsmarknadspolitiska resurser. Det är arbetsmarknadsverkets ansvar att fördela de arbetsmarknadspolitiska resurserna mellan länen i förhållande till den aktuella arbetsmarknadssituationen. Jag har också informerats om att arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, nyligen har beslutat att tilldela Älvsborgs län ytterligare 12 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning. Regeringen har den 25 oktober 1990 beslutat att av de 5 milj.kr. i förvaltningsresurser som innehållits för arbetsmarknadsverket skall AMS få utnyttja 1 milj. Jag har i mitt svar till Börje Hörnlund och Lena Boström nyss redovisat min syn på problemen i den svenska ekonomin och de insatser jag anser nödvändiga för att värna sysselsättning och välfärd. Jag vill gärna också peka på de insatser som görs inom andra politikområden och då inte minst inom näringspolitiken för att bidra till en positiv omstrukturering inom näringslivet. I en lång rad av år har regeringen genom särskilda branschprogram sökt underlätta strukturomvandlingen inom tekoindustrin. Detta har varit särskilt viktigt för Älvsborgs län är även mycket beroende av bilindustrin inte bara genom storföretagen utan också genom en omfattande underleverantörsindustri i länet, som också påverkas mycket starkt av vad som händer de svenska bilföretagen. Jag vill därför påminna om de förslag som regeringen förde fram i den näringspolitiska propositionen i våras, och som riksdagen också har antagit, för att stödja småföretagens utveckling. Jag tänker bl.a. på det treåriga programmet för verkstadsteknisk utveckling, som syftar till att förbättra de små och medelstora verkstadsföretagens konkurrensförmåga och produktivitet genom att utnyttja ny teknik och nya material i produkter och produktionsprocesser. Detta program riktas främst mot företag som arbetar som underleverantörer. Inom ramen för detta program bör det finnas möjligheter för inte minst bilindustrins underleverantörer att vidareutvecklas. Ett större mått av samverkan mellan företagen blir också nödvändigt för att möta en starkare internationalisering. De nya riskkapitalbolagen som kommer att etableras är ett sätt att erbjuda riskkapital för små och medelstora företag. Genom dessa bolag kan företagen tillföras såväl riskkapital som en ökad kompetens utifrån. En fortsatt stark satsning på utvecklingsfondernas rådgivningsverksamhet är också av betydelse för de små företagen. Situationen på den svenska arbetsmarknaden är generellt sett inte av det slaget att det finns anledning att nu avsätta ytterligare resurser till arbetsmarknadsverket för arbetsmarknadspolitiska insatser. En hög beredskap måste emellertid hållas för att kunna möta en snabb försämring av läget.

Herr talman! Jag vill också börja med att tacka statsrådet för svaret vi fått. Det gör åtminstone mig övertygad om att arbetsmarknadsministern förstår helt och fullt vad den nu rådande situationen innebär. Jag delar också Marianne Anderssons oro över ökningen av arbetslösheten i Älvsborgs län, men jag tror att det kan vara befogat att försöka analysera utvecklingen under en litet längre tidsperiod och framför allt inte se utvecklingen i Älvsborgs län som en isolerad företeelse. Eftersom Älvsborgs län är det största industrilänet, finns det en stor känslighet för konjunktursvängningar. Det förhållandet att länet i så hög grad är beroende av en enda bransch, bilindustrin, är naturligtvis olyckligt i dessa dagar, när just den branschen uppvisar betydande svårigheter. Det får också svåra effekter för underleverantörerna, vilket i sin tur drabbar t.ex. Dalsland mycket hårt. Detta är en besvärlig situation, och en strävan är naturligtvis att på sikt få en mer differentierad industristruktur. Men det är också så att ett högt industrialiserat och exportberoende län först av alla känner effekterna av en låg tillväxt i landet som helhet. Vi har inte glömt hur det såg ut för sex sju år sedan, när de borgerliga regeringarna lyckades med bedriften att både köra ner svenskt näringsliv och skapa ett enormt budgetunderskott. Det innebar för vissa kommuner i Älvsborgs län över 10 % arbetslösa och vad värre var, en total avsaknad av framtidstro. Jag var vid den tiden ofta ute på skolor och träffade många ungdomar. Få av dem vågade tro att de, när deras utbildning var klar, skulle ha en plats i arbetslivet. De levde med känslan av att inte behövas och inte vara välkomna ut i vuxenlivet. Detta tyckte jag var enormt nedslående och deprimerande. I dag träffar jag ungdomar som tar det som en självklarhet att det finns jobb för dem. Många har planer på att först resa och se sig om i världen, innan arbetslivet startar på allvar. De har planer, de har drömmar och de har framtidstro. Jag är beredd för min del att kämpa mycket hårt för att det så skall förbli. Så kan man beskriva utvecklingen på många områden. För snart två veckor sedan reste jag omkring i Dalsland tillsammans med riksdagskolleger, bl.a. arbetsmarknadsutskottets presidium, i vilket ingår Elver Jonsson, som också har begärt ordet i den här debatten. Vi hade länsstyrelsen som värd, och vi åkte runt i de tre Dals-Ed som numera ingår i stödområde 2. Vi fick en redovisning av vad regionalpolitiskt stöd betyder i dessa kommuner. Jag tror nog att jag vågar påstå att alla som deltog fick en bild av att det pågår ett intensivt arbete i syfte att offensivt möta en hotande utveckling mot högre arbetslöshet. I Åmål t.ex. har vi nu ett besvärligt läge med över 4 % arbetslöshet, främst beroende på två företagsnedläggningar. 340 personer, främst kvinnor, är i dag arbetslösa. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Men mitt intryck är att i Åmål märktes ingen nedslagenhet eller modlöshet, tvärtom. Man redovisade en lång rad åtgärder som man nu genomför inom projektet ''Norra Dal 90''. Man tyckte att man i stora drag fått de verktyg som behövs genom det regionalpolitiska stödet. Företagsetableringar är nu på väg till Åmål. Man räknar med att snabbt kunna sänka arbetslöshetstalen igen. En annan viktig åtgärd är naturligtvis utbildningen, precis som Marianne Andersson påpekade. Det är glädjande att notera att just precis i dag invigs Uddevalla-Trollhättans högskola, och detta är förstås en mycket värdefull förutsättning för att få en bättre infrastruktur i vårt område och därmed också en tryggare arbetsmarknad. Men jag tror också att för oss alla gäller det att stanna upp och tänka över det ansvar som vi alla har för allas rätt till det goda arbetet. Jag vill sluta med att säga till Marianne Andersson i Vårgårda att jag utgår nu ifrån att Marianne Andersson och hennes parti är beredda att medverka till att nödvändiga beslut kan tas här i kammaren för att värna sysselsättningen i Älvsborgs län och också i landet som helhet. Det kan vi aldrig bli för många som hjälpas åt med.

Herr talman! Vår arbetsmarknad är stadd i rask försämring. Insikten om det är naturligtvis värdefull, men den är inte lätt att hantera. Jag tycker att vi skall ha den utgångspunkten. Det är också en skillnad, tror jag, gentemot 60 och 70-talets, för att inte säga 80-talets, arbetsmarknadsnedgångar när de kom och gick, så till vida att det inte bara är skogslänen och det inre av Norrland som drabbas hårt, utan vi får nya arbetsmarknadspolitiskt svaga områden. Vi har nu ett väldigt tydligt bälte från Blekinge över Småland in i Västergötland och upp i Dalsland, som möter det inre av skogslandet. En mycket stor del av Sveriges yta kommer att utgöra bekymmersamma områden. Det är välgörande att arbetsmarknadsministern säger att arbetsmarknadspolitiken är någonting mycket viktigt. Jag skulle vilja understryka det litet kraftigare och säga att arbetsmarknadspolitiken är viktig och att den är ett viktigt komplement till andra politikområden. Även de andra bitarna måste falla på plats. Det gäller näringspolitiken och samhällsekonomin. På näringspolitikens område finns det en hel del att göra. Vi har anledning att se på den svaga produktionsutveckling som hela Sveriges näringsliv nu lider av. Här behövs en uppryckning om vi skall kunna hävda oss. När det gäller samhällsekonomin har vi en besvärande inflation och en kostnadsutveckling, för att inte säga kostnadsexplosion, som gör det bekymmersamt, framför allt för exportsektorn, som ju är en mycket tung bit i det bälte som jag talade om och som nu skjuter fram som ett problemområde. Det vore bra om vi kunde hålla ihop den helhet som flera har talat om i olika debatter under dagen. Problemen bör angripas med ett batteri av åtgärder, och man skall inte, som en del politiker gjorde på 60 och 70-talen, tro att det räcker med enbart arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därmed har jag inte förringat den delen -- den är oerhört viktig. Så bara några få ord till Britt Bohlin, som tydligen hade behov av en egen uppbyggelse men som blev offer för sin egen propaganda. När hon talade om det vi nu upplever, sade hon att det på de borgerliga regeringarnas tid ''kördes ner'', att vi då fick ett budgetunderskott och att vi saknade framtidstro. Det är möjligt att man med Britt Bohlins och kanske socialistiska utgångspunkter kan säga så, men talet om att det kördes ner står i bjärt kontrast mot vad som under dessa sex år hände med industrins strukturförändring. Den nuvarande talmannen Thage G Peterson sade under sin industriministertid att vi ändå måste erkänna att den strukturförändringen var väldigt välgörande för svenskt näringsliv. Budgetunderskotten skall vi naturligtvis inte lasta Britt Bohlin för, men hennes partikamrater bjöd varje år över regeringens budgetförslag. Hade Britt Bohlins partikamrater vunnit bifall för sina förslag skulle budgetunderskottet ha blivit ännu större. Däremot kan det vara viktigt att ta vara på det som Britt Bohlin slutade med: Vi bör tänka över detta och ta ett gemensamt ansvar. På den punkten är jag helt överens med Britt Bohlin. Hon tog några intressanta exempel på regionalpolitiken och de insatser som nu kan göras för Dalsland. Men dessa åtgärder tillkom inte tack vare regeringen utan på grund av att riksdagen ingrep. Hon nämnde också högskolan i Fyrstadsområdet, som ju är värdefullt. Men inte heller denna var någonting som regeringen hade tänkt sig, men genom denna kammarens insats -- inte ens Britt Bohlin undantagen -- blev det en klar förbättring.
Herr talman! Får jag bara understryka för samtliga deltagare i den här debatten, att det inte handlar om huruvida man förstått eller inte förstått vidden av problemet. Jag hoppas att det framgått även av de tidigare debatterna i dag att jag är mycket orolig över arbetsmarknadsläget. Det är också därför som regeringen både har agerat och kommer att fortsätta att agera för att försvara det vi har uppnått och även utveckla sysselsättningen i de regioner som har det bekymmersamt. Jag vill gärna understryka att just Älvsborgs län är ett av de fem eller sex län i landet som tycks stå inför ganska stora omställningsproblem, just av de skäl som alla talare här varit inne på: problemen för bilindustrin, underleverantörerna och tekoindustrin. Detta har medfört att arbetsmarknadsstyrelsen har gett Älvsborgs län ett extra tillskott. Den bedömning som jag talar om gör att jag inte kan utesluta att ytterligare insatser kan komma att bli nödvändiga just i Älvsborgs län. Som Marianne Andersson uttryckte det räcker det inte med att vänta. Nej, det räcker verkligen inte. Jag vill åter understryka att om inte centern m.fl. partier hade väntat utan i stället tryckt på jaknappen när vi röstade om de stoppaket som regeringen lade fram förslag om i vintras, hade vi haft en annan situation i dag. I den situation som vi nu befinner oss i är det viktigt att återigen understryka att de underliggande faktorerna i svensk ekonomi är helt avgörande för sysselsättningen såväl i Älvsborgs län som i andra regioner. Men vi måste ändå hålla i minnet att situationen är ännu besvärligare i flera län i norra Sverige än den är i Älvsborgs län. Jag vill inte förringa att läget där är bekymmersamt just på grund av de strukturomvandlingar av stora delar av industrin som Älvsborgs län ställs inför. Det är därför som det är så viktigt att agera nu. Jag ger Elver Jonsson rätt i hans beskrivning av läget. Jag instämmer också i hans uppfattning att vi måste se till helheten. Till helheten hör att vi måste konstatera att det finns tydliga tecken på att en lågkonjunktur närmar sig. Vi har en avmattning i konjunkturen, som vi nu håller på att förstärka med våra hemmagjorda problem. Det är därför regeringen agerar, och det är därför regeringen fäster så stor vikt vid Rehnbergs arbete. Vi måste komma åt de hemmagjorda problemen om vi skall klara industrin. Inte minst den beskrivning som Britt Bohlin så riktigt gör av bilindustrins situation visar vidden av vad som händer när vår konkurrensutsatta industri får de största problemen. Jag vill också verkligen hålla med om det som Britt Bohlin slutade sitt anförande med: Det är allas ansvar, ett ansvar inte bara för oss här i kammaren utan också för alla utanför denna kammare. Inte minst alla parter på arbetsmarknaden har ett stort ansvar för att vi skall kunna se till helheten denna gång, när vi nu har chansen att rädda det som jag tror att vi alla är mycket stolta över, nämligen den utveckling som vi har haft på arbetsmarknaden med den låga arbetslöshet som vi fortfarande har. Den är värd att försvara, men det försvaret har ett pris, som vi måste betala nu i den kamp vi står inför för att få ned inflationen och kunna dämpa pris och kostnadsutvecklingen i vårt land. Jag hoppas att dessa ord om ansvar också kommer att gälla i fortsättningen. Jag delar Britt Bohlins förhoppningar om andra partiers agerande här i kammaren i fortsättningen. Men jag tror att vi alla är uppriktigt bekymrade och vill ta ett helhetsansvar för utvecklingen av ekonomin, inte minst för Älvsborgs läns skull.

Herr talman! Jag vill först till Marianne Andersson i Vårgårda säga att jag till skillnad från henne har en stor förtröstan och tilltro till människorna i regionen och deras möjligheter att själva mycket aktivt och offensivt bidra till att bygga upp en industristruktur som gör oss mindre beroende av ekonomiska svängningar. Det är riksdagens och regeringens sak att ge de medel som behövs för att människorna i regionen skall klara detta. Det beslut som riksdagen fattade i våras på den punkten var viktigt. Utan att vilja förringa vare sig centerns eller folkpartiets roll i arbetet på att få fram ett regionalpolitiskt beslut vill jag ändå säga att det är ett faktum att socialdemokrater, centerpartister och folkpartister tillsamman röstade för att stödområdesindelningen skulle få det utseende som den nu har i Dalsland. Till Marianne Anderssons historiebeskrivning kan man också göra den kommentaren att skillnaden mellan då och nu, mellan en borgerlig regering och dagens regering, är att vi då hade en ekonomisk kris och en hög arbetslöshet, medan vi i dag ännu inte har blivit påtvingade en mycket hög arbetslöshet. Det är viktigt att vi allihop försöker se till att vi inte heller hamnar i en sådan. Det är kanske det viktigaste av allt. Jag trodde först att den gjorda beskrivningen av socialdemokratisk opposition gällde dagens läge. Vi får dagligdags här i kammaren vara med om att oppositionspartier bjuder över varandra i tanken att hitta beslut som är trevliga och positiva för så många människor som möjligt i Sverige, oavsett om vi har råd till det eller inte. Det är förstås också besvärligt med tanke på att vi måste hålla igen på alla håll och kanter, om vi skall klara den besvärliga situation som vi har.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig vilka snara åtgärder som regeringen ämnar vidta för att minska antalet fängelsedomar för unga lagöverträdare.

Jag vill först klara ut de statistiska fakta som måste utgöra grunden för den fortsatta diskussionen när det gäller ungdomar och brott. Det är nämligen inte riktigt att låta sig styras bara av den bild vissa delar av massmedia ger om ungdomsbrottsligheten. Jag själv kan inte som Karin Israelsson ''nästan varje dag'' läsa skrämmande skildringar om 16--17 åringar som begår mycket grova brott såsom misshandel och mord och sedan döms till fängelsestraff. Men jag vill gärna hålla med om att massmedias rapportering kan ge intryck av att vi står inför en helt ny situation. Det finns underlag från statistiska centralbyrån som visar i vilken utsträckning ungdomar mellan 15 och 17 år döms till frihetsberövande påföljder. Med frihetsberövande påföljd menas förutom fängelse som enda påföljd, även skyddstillsyn i förening med fängelse och förordnande att ett tidigare fängelsestraff skall omfatta ett nytt brott samt sluten psykiatrisk vård.

För dessa halvår kan noteras att antalet ungdomar som dömts enbart till fängelse ökat medan antalet dömda till skyddstillsyn i kombination med fängelse liksom de fall där domstolen under en pågående skyddstillsyn dömt särskilt till fängelse minskat. Man kan alltså konstatera vissa höjningar de senaste åren, men det är helt felaktigt att tala om 100-procentiga ökningar varje år de senaste åren. Bara mellan enstaka år har höjningen uppgått till 100 %. Karin Israelssons påstående, att statistiken inte bekräftar den allmänna föreställningen att ungdomsbrottsligheten ökat de senaste årtiondena är däremot riktig. När det sedan gäller våldsbrottsligheten har den under 1980-talet ökat antalsmässigt bland 15--20-åringar men andelen våldsbrott begångna av personer inom denna ålderskategori i förhållande till totala antalet begångna våldsbrott har dock inte ökat. För gruppen 15--17-åringar har våldsbrottsligheten inte heller ökat antalsmässigt. Man måste ha detta faktaunderlag klart för sig när man försöker analysera påföljdsbestämningen för dem som är under 18 år. Även om förhållandena i detta avseende således inte är så alarmerande som massmedia och andra ibland vill göra gällande, anser regeringen ändå att situationen är allvarlig, och det är en mycket angelägen uppgift att finna ändamålsenliga reaktionsformer för unga människor som gör sig skyldiga till brott. Men det får inte vara tidningsrubriker och tillfälliga opinioner som vägleder oss. Vad som krävs är väl genomarbetade analyser som ger underlag för att ta ställning till hur man på ett långsiktigt sätt skall kunna nå framgång. Det handlar om att finna realistiska och genomtänkta former för hur man skall gå till väga för att återanpassa de ungdomar som av en eller annan anledning hamnat i kriminalitet. Det förutsätter också resurskrävande insatser som spänner över flera samhällsområden såsom rättsväsende, kriminalvård och socialtjänst. Jag har därför fått regeringens uppdrag att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en översyn av det allmännas insatser när unga begått brott . Detta är ingen snar åtgärd i den meningen att den nu ger ett omedelbart resultat för de ungdomar som berörs. Men jag anser att kommittén har en synnerligen viktig uppgift framför sig. Kommittén är tillsatt och inleder sitt arbete. Många av de frågeställningar Karin Israelsson berör blir aktuella för kommittén. Utan att föregripa kommitténs arbete vill jag göra en del kommentarer. Karin Israelsson nämner i sin fråga att det måste finnas en klar skiljelinje mellan kriminalvård och ungdomsvård. Här vill jag peka på att de främsta uppgifterna för kommittén enligt direktiven är att överväga och föreslå dels hur uppgiftsfördelningen mellan socialtjänsten och rättsväsendet skall vara, dels hur samordningen mellan myndigheterna kan förbättras. En annan viktig uppgift för kommittén -- och som kan handläggas med förtur -- blir enligt direktiven att överväga behovet av att ändra de bestämmelser som styr förutsättningarna för det allmänna att snabbt kunna ingripa vid brott av unga. Jag är dock i likhet med justitieutskottet mycket tveksam till om jourdomstolar -- som Karin Israelsson ånyo efterlyser -- är det mest ändamålsenliga i detta sammanhang . Karin Israelsson tar också upp frågan om alkoholens betydelse när det gäller våldsbrottsligheten bland ungdomar och hänvisar till SCBs antagande att alkoholvanorna kan vara en rimlig förklaring till ökningen. Våldskommissionen har nyligen avlämnat en promemoria om alkohol och gatuvåld. Kommissionen föreslår dels att restaurangägare m.fl. som har tillstånd att servera alkohol skall svara för ordningen utanför serveringslokalen, dels att berusade personer som uppträder störande skall bötfällas. Dessa förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet. Inom regeringen kommer bl.a. i samband med den alkoholpolitiska proposition som skall lämnas till riksdagen under innevarande riksmöte också att överväga alkoholpolitikens betydelse för gatuvåld och annan kriminalitet bland ungdomar. I dessa sammanhang får vi anledning att föreslå de ytterligare åtgärder som framstår som påkallade och möjliga. Beträffande försöksverksamheten med samhällstjänst, som Karin Israelsson tar upp, har brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att göra en utvärdering. En styrgrupp följer arbetet. Vi kan påräkna en preliminär utvärdering av första årets verksamhet under våren 1991. Det är därför ännu för tidigt att bedöma förutsättningarna och tidpunkten för generell lagstiftning om samhällstjänst. När det gäller de särskilda ungdomshemmen är det beklagligt att kommuner och landsting inte åstadkommit det antal platser som efterfrågas. Här är förutsättningarna dock störst att åstadkomma sådana snara förändringar som Karin Israelsson efterlyser. Situationen är oacceptabel om domstolarna dömer unga människor till fängelse därför att det saknas tilltro och ekonomiska resurser till vård. Statsrådet Lindqvist lämnade för en månad sedan här i riksdagen en utförlig redogörelse för de åtgärder som redan har vidtagits för att öka tillgången på platser. Jag vet att statsrådet Lindqvist avser att så snart som möjligt föreslå åtgärder i detta syfte. Jag kan dock inte i dagsläget lämna några närmare uppgifter om hur detta förslag kommer att se ut. Våldskommissionen har också tagit upp frågan om att ställa de särskilda ungdomshemmen under statligt huvudmannaskap. Kommissionens rapport i den delen har överlämnats till den parlamentariska kommittén för vidare överväganden och förslag. Jag vill i detta sammanhang bara säga att jag håller med Karin Israelsson om att det inte får bli fråga om att återinföra ungdomsfängelserna. En annan mer begränsad åtgärd som kan bli aktuell och som tar sikte på bl.a. brottsmisstänkta ungdomar är ett förslag att ändra reglerna i samband med frigivning av unga som omhändertagits av polis. Detta förslag, som Karin Israelsson också berör, skickades ut på remiss i början av september, och det kan leda till förslag av regeringen omkring årsskiftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det utförliga svar som har lämnats på min interpellation. Vissa positiva inslag finns förvisso i svaret. Dit hör bl.a. den kommitté som skall göra en översyn av det allmännas insatser när unga har begått brott. Jag hoppas på att kommittén arbetar snabbt för att komma fram till ett resultat. Det är givetvis riktigt att man inte skall låta sig styras av vare sig viss statistik eller tillfälliga opinionsyttringar i exempelvis massmedia. De synpunkter som jag framför i min interpellation angående ungdomsbrottslighet och den ökande tendensen att sätta 15--17-åringar i fängelse är dock inte styrda av den skrämseljournalistik som bedrivs av vissa tidningar. Synpunkterna har sin grund i det lidande som varje enskild våldshändelse innebär för alla inblandade parter. Statistik kan utnyttjas för att passa olika ändamål. Med statistikens hjälp kan verkligheten så som den ser ut för ett flertal lätt friseras och bli rumsren. Vad jag menar är att det inte vare sig i denna debatt eller vid andra tillfällen är särskilt meningsfullt att excellera med siffror. Det är viktigare att se bakom siffrorna ett tag. I Uppsala har nyligen en 15-årig pojke dömts till fängelse i ett år. Domen uppges vara en följd av att de sociala myndigheterna inte vill eller kan ta hand om pojken. Lagmannen kommenterade beslutet som ett nederlag för samhället. Att så många unga människor sätts i fängelse är ett så allvarligt problem att JO nu beslutat sig för att granska situationen. FNs barnkonvention, som vi just antagit, vänder sig också emot detta förfaringssätt. Sverige, som är de svagas röst i världen, har verkligen anledning att självt först sopa rent framför den egna dörren. Hur överensstämmer barnkonventionen med att som vi gör sätta 15-åringar i fängelse? För att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten och för att minimera antalet unga som döms till fängelse krävs såväl genomarbetade utredningar som snabba, konkreta åtgärder. Jag efterlyser inledningsvis en klar markering från statsrådets sida vad gäller behovet av tidiga och konsekventa reaktioner från samhällets sida. Gränserna måste sättas i tid. Vi accepterar inte ett brottsligt beteende. Ett tidigt ingripande ger positiva resultat. En brottskarriär kan brytas innan alltför mycket skada åstadkommits. Vinsterna i humanitärt och samhällsekonomiskt hänseende är därför mycket stora. Genom att införa jourdomstolar framför allt för unga lagöverträdare öppnar man möjligheter till tidiga reaktioner. Även utdömandet av en påföljd måste följa i nära anslutning till brottet. Statsrådet har själv i en frågestund i riksdagen den 16 oktober sagt att det är viktigt att finna trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Det krävs en medveten strategi från regeringens sida för att minska antalet fängelsestraff. Fängelsevistelserna för dessa unga människor är mycket destruktiva och nedbrytande. Vården som erbjuds är tämligen inadekvat och i varje fall inte särskilt differentierad. Narkotikan flödar i fängelserna. Jag vill därför fråga justitieministern: Alkoholen spelar en avgörande roll i ungdomsvåldet. Ett stort antal brott begås under inflytande av alkohol. Våldskommissionens förslag på området bör diskuteras närmare. Jag saknar dock alltjämt en handfast och konsekvent politik från regeringens sida på alkoholområdet. Det skall därför bli intressant att ta del av den av justitieministern och socialministern utlovade propositionen. Jag ser det som absolut nödvändigt att på olika sätt begränsa tillgången på sprit för ungdomar. Drogfria aktiviteter och drogfria ungdomsmiljöer måste ersätta dagens pub-kultur. Även langningen och hembränningen ökar i stor omfattning. Det är ofta ungdomar som köper den hembrända spriten. I en utredning gjord i Malmö redovisas att var sjätte grundskoleelev har druckit hembränt. Min fråga till justitieministern är: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att komma till rätta med hembränningen? Visst är det som statsrådet säger beklagligt att antalet platser på ungdomshemmen inte räcker till. Men det räcker inte att tycka detta och samtidigt på kommuner och landsting frånhända sig ansvaret för den uppkomna och på vissa håll mycket akuta bristsituationen. Regeringens ansvar för en solidarisk politik fungerar uppenbarligen inte i praktiken. Bristande ekonomiskt stöd i form av statsbidrag har naturligtvis bidragit till att kommuner och landsting inte klarar av vårdbehovet. Detta är också ett storstadsproblem. Ett annat exempel på detta är att vissa enskilda och företag tillåts tjäna enorma summor på dessa ungdomars olycka genom att erbjuda vård till fantasipriser. Vad ämnar regeringen göra för att få slut på denna handel med ungdomar? Det är oerhört viktigt att insatserna för att hjälpa de kriminella ungdomarna anpassas efter varje enskild individ. Jag vill särskilt hänvisa till det s.k. Stockholmsprojektet i BRÅs regi där man arbetar med att skräddarsy polisens och de sociala myndigheternas åtgärder mot ungdomsbrottslighet. Man utgår bl.a. från brottslighetens omfattning och utformning i förhållande till resp. bostadsort och dess sociala struktur. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet och i spaningsarbetet måste också betonas. Flera poliser löser inte alla problem. Det är minst lika viktigt att se över polisernas arbetssituation och låta dem arbeta mer på gatuplanet. I Malmö får t.ex. ungdomar som åker fast för första gången hembesök av kvarterspolisen, som ger dem en allvarlig varning. Föräldrarnas roll framstår då också tydligare. Poliserna i Malmö har märkt att det tar alldeles för lång tid innan en ung brottsling kommer i kontakt med polisen. Vilka konkreta åtgärder ämnar regeringen föreslå för att ge polisen en mer aktiv roll för att förhindra ungdomskriminalitet?